Herr talman! Att anvisa tillräckliga medel för drift och underhåll av vägnätet i landet ger inga rubriker. Det ger inga blågula band att klippa, inga fanfarer, dvs. ingen uppmärksamhet. Det är väl därför som varken kommunikationsministern eller den borgerliga majoriteten i utskottet lagt ner någon större kraft och energi på detta område. Anslaget till drift och underhåll innehåller emellertid många värdefulla inslag såsom framkomlighet, tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet -- eller om ni så vill färre olyckor -- bättre trafikmiljö, och inte minst att värna det stora vägkapital som de svenska vägarna omfattar. På s. 10 skriver utskottsmajoriteten vackert om att det är viktigt att ökade insatser sätts in så snart som möjligt och att en samlad strategi underställs riksdagen tidigare än regeringen föreslår. Regeringen föreslår i sin proposition att Vägverket bör komma tillbaka om tre år, dvs. vid nästa revidering av vägplaneringen. Detta är en mycket låg, ja, otillåtet passiv målsättning som såvitt jag förstår inte ens utskottets borgerliga ledamöter accepterar. Ser man hur mycket som anvisats tidigare år kan man säga att det senaste socialdemokratiska året anslogs 6,1 miljarder kronor. Nu vill Mats Odell anslå 5,7 miljarder kronor. Till detta bör läggas att investeringarna ökat väsentligt under de senaste åren. Trycket på ökat anslag till drift och underhåll har alltså accelererat på senare tid. För oss socialdemokrater, som inte är så mycket för att klippa band, är anslaget till drift och underhåll av mycket stor vikt. Utöver de trafikpolitiska resultaten skall läggas de sysselsättningspolitiska. Vägverket, som av regeringen och såvitt jag förstår utskottsmajoriteten fått i uppdrag att komma tillbaka med en plan för underhåll, har i propositionen redovisat en underhållsplan med tre olika alternativ på standard. Vi föreslår alternativet med hög standard, för jobbens och trafiksäkerhetens skull, men också för näringslivets skull. Dess transporter kräver effektivitet och inte tjälskadade, avstängda vägar. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 2, som innebär ett ja till Vägverkets alternativ med hög standard. Det betyder ett anslag om 9 886 miljoner kronor eller 4 124 miljoner kronor mer än regeringen anser behövs. Låt mig ta upp två saker till, som inte föranlett någon reservation från vår sida. Utskottets kds-are kom precis före sammanträdet stickande och ville ha in en text om godstransporter som har betydelse i skärgårdstrafiken. Jag skulle egentligen vilja ha ett konkret besked på vad som menas, men vill inte förlänga debatten här i dag. Jag tycker dock att detta är signifikativt för Kommunikationsdepartementet. Plötsligt kommer man på en sådan här sak och så skickar man en budbärare till trafikutskottet. Det är dåligt förberett, som vanligt, men vår man i trafikutskottet får försöka rätta till det. Den andra frågan gäller kompletteringspropositionen. Nu har man plötsligt tagit fram 1,6 miljarder till en del av vägunderhållet. I trafikutskottet ville man, men hade inte pengar. I Kommunikationsdepartementet ville man, men hade inte heller några pengar. Nu har Börje Hörnlund tydligen pengar över, och då kan man göra litet -- inte tillräckligt, men ändå. Det behövs tydligen mer samarbete i regeringskansliet. Då hade inte trafikutskottet behövt föreslå riksdagen ett nej till ökade underhållsäskanden den 28 april, dvs. i dag, och fått mer pengar den 25 i samma månad! Förargligt? Ja, jag tycker det! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det blir litet knepigt, det här. Vi har i utskottet diskuterat ökade väganslag, men inte fått det. Nu kommer kompletteringspropositionen, och där finns pengar till ökade underhållskostnader, som flera partier föreslagit i utskottet. Därför är det egentligen litet märkligt att vi får föra den här debatten två gånger. Först vill vi ha mera pengar medan regeringsföreträdarna motsätter sig det. Sedan återkommer de och tycker att det är mycket bra med mera pengar till vägunderhåll. I morgon bitti kommer kammaren att avslå de motioner som yrkar på mera pengar. Det är allt en knepig situation. Man brukar säga: Ur led är tiden. Frågan är om den inte är det i trafikutskottet i alla fall. Vi är åtminstone efter vår tid -- det gäller främst regeringsföreträdarna. I den ena stunden vet man inte om att man får pengar, och i den andra stunden dyker det upp pengar, vilket man kommer att avslå. Ökade satsningar på nya vägar kommer också att öka anslagen framledes för drift och underhåll. Därför menar vi från Vänsterpartiet att nya gigantiska motorvägar kanske inte är det bästa. Det kanske är bättre att bygga bort de trafikproblem som finns och att öka underhållet av de befintliga vägarna. Frågan är också hur många olyckor som kommer att inträffa under sommaren på det befintliga vägnätet. När man i dag åker runt i Sverige finner man att Vägverket har fullt upp med att hänga upp skyltar om spårig vägbana. Det går mycket bra att köra, och det är inga större problem när vägarna är torra och fina. Problemen uppstår när det regnar. Då blir vägbanan full av ''diken''. Dessa är fyllda med vatten som bilisten inte kan se. Risken är att man får vattenplaning. På sommaren är det många som åker motorcykel. Hur många motorcykelolyckor kommer att inträffa? Hur många dödsfall kommer att inträffa på de svenska vägarna till följd av dåligt underhåll? Det här kommer aldrig fram i diskussionen om olyckorna. Man skyller på, framför allt när yngre personer åker motorcykel, att de har kört för fort. Vi får då en konstig debatt. Jag tycker att det är synd att man inte har satsat på ett bra underhåll av vägarna. Då skulle man ha sluppit dessa följder. För många blir det en tragisk händelse. Som Bo Nilsson också var inne på har utskottet en mycket bra skrivning på s. 10. Man säger att utskottet under flera år har betonat vikten av ökade insatser för drift och underhåll av vägar. Utskottet avstyrker motionerna från Vänsterpartiet och Som jag sade från början är det litet knepigt att diskutera dessa satsningar. Jag skall inte förlänga debatten i onödan. Vi får ta upp frågan i samband med kompletteringspropositionen. Vi får se vad som händer. Jag står givetvis bakom Vänsterpartiets meningsyttring men kommer inte att yrka bifall till den.

Herr talman! Jag gör möjligen kammaren besviken. Jag ämnar yrka bifall till utskottets hemställan. Om vi behöver gå till rösträkning kommer framtiden att utvisa. Herr talman! Utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen om inriktningen av Detta är egentligen en fortsättning på det beslut som riksdagen tidigare har fattat om infrastrukturinvesteringar under en tioårsperiod. För att förkorta debatten något avser jag nu att tala om en del mera konkreta frågeställningar. Jag kan börja med att kommentera de frågor som har ställts till majoriteten. Det har frågats varför vi för fram ett förslag om ändring av stödet till båttrafiken. Vi inbegriper numera även stöd till anläggning som kan användas också för varutransporter. Det gäller trafik med båtar som transporterar både människor och varor. Man behöver göra investeringar som är anpassade till detta. Det är således en anpassning till verkligheten. Jag förstår inte riktigt hur man kan kritisera ett sådant förslag. Nästa betänkande som vi skall behandla gäller trafiksäkerheten. Då kan vi ta upp en diskussion om olyckor och underhåll av vägar. Jag vill bara konstatera att visst är det viktigt med ett omfattande underhåll. Inte minst det förslag som regeringen lade fram för några dagar sedan om ökade insatser för underhåll visar att vi har insett hur viktigt det är. Herr talman! Jag tänkte kommentera en del av reservationerna i betänkandet. Jag skall koncentrera mina kommentarer till Det är i och för sig lätt att stödja en sådan inriktning om man befinner sig i opposition. Men vi måste ta ansvar för hela landets ekonomi. Men jag skulle inte vara särskilt glad om Socialdemokraternas totala förslag till statsbudget för Sverige genomfördes. Den skulle få ganska förödande konsekvenser inte bara för Sveriges ekonomi utan också för samhället i stort. Jag anser att det finns mycket luft i det samlade socialdemokratiska budgetförslaget. En stor del av den luften finns också i denna del av Socialdemokraternas förslag följer till hundra procent Vägverkets förslag till en alternativ hög standard. Jag kan inte påminna mig att Socialdemokraterna i modern tid i regeringsställning har fört fram förslag om att godkänna varenda krona som Vägverket önskar i anslag för drift och underhåll av vägar. Det skulle nog inte heller ske om Socialdemokraterna var i majoritet. Men det kravet är väl ett utslag av vad som kan kallas för populism. Det är ju valår i år. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det var ganska festligt att höra Jan Sandberg tala om luft. Det är inte fråga om luft, utan det handlar om att reparera och underhålla vägar. Under 1991 avsatte vi socialdemokrater 6,1 miljarder kronor till underhåll. Nu säger Jan Sandberg att eftersom underhållet har varit eftersatt under många år är detta en oerhört viktig fråga. Men anslaget har minskats med 300 miljoner kronor sedan 1991 -- vårt senaste regeringsår. Detta är struntprat. Om ni menar allvar med att det skall vara hög standard på drift och underhåll, måste ni naturligtvis höja anslaget. Men den ena veckan säger ni att det inte går men att ni gärna skulle vilja. Nästa vecka finns det plötsligt 1,6 miljarder kronor. Detta visar att vi har rätt och att ni skulle vilja gå längre. Men tyvärr har ni inga pengar. Men vi har pengar till dessa satsningar. Vi tror att underhåll skapar sysselsättning -- mer sysselsättning än då nya vägar byggs. Därför har vi tagit oss råd. I fråga om ansvar för landet och budgeten brukar vi fullt ut finansiera våra reformförslag. Det kommer vi att göra oavsett om vi är i regeringsställning eller i opposition. Det var ett onödigt påhopp av Jan Sandberg. Vi brukar ha full finansiering för våra förslag. Det har vi denna gång också.
Herr talman! Man får klart för sig att det är ett problem med den fulla finansieringen när man ser Socialdemokraternas samlade alternativa budgetförslag. Där är det om något mycket luft. Det är möjligt att det jag sade i mitt inlägg tolkades något hårt. Jag sade -- om jag minns rätt -- att det var mycket luft i siffran som Socialdemokraterna föreslog för att öka underhållet. Jag sade inte att det bara var luft. Faktum är att vi har lagt fram förslag om en del ökade anslag för drift och underhåll av vägar. Det är viktigt. Jag kommenterade i mitt inlägg -- där fick jag inte något svar från Bo Nilsson -- Socialdemokraternas tid i regeringsställning. Jag undrade om det någon gång förekom att Socialdemokraterna förde fram förslag till anslag på det området som till punkt och pricka överensstämde med Vägverkets förslag, dvs. alternativet med hög standard. Bo Nilsson lär nog svara nej. Jag vänder mig mot att det är skillnad på socialdemokratisk politik i majoritetsställning och i oppositionsställning.
Herr talman! Om det är så att vi tidigare fullt ut har godkänt Vägverkets anslag, vet inte jag. Men jag vet så mycket att vi 1991 avsatte 300 miljoner kronor mer till vägunderhåll än vad ni gör tre år senare. Jag tycker att det är dåligt att man samtidigt i budgetpropositionen skriver att underhållet av vägarna har varit eftersatt. Det är struntprat, Jan Sandberg. Om ni menar något som helst allvar med detta, skulle ni naturligtvis höja anslaget. Nu kommer ni några veckor efteråt som svansen på katten och lägger fram ett sådant här förslag. Helt plötsligt har ni hittat pengar någonstans. Jag tycker att detta är dåligt. För oss är det två saker som är viktiga, dels att förbättra underhållet, dels att skapa sysselsättning. Jag vet inte om vi tidigare fullt ut har godkänt Vägverkets anslag, men vi hade i alla fall ett betydligt högre anslag 1991 än vad ni orkar med 1994, vilket jag tycker är dåligt.
Herr talman! Om man för ett ögonblick bortser från antalet kronor och tittar på vad resultatet blir av de satsningar som görs, har utvecklingen när det gäller lägre kostnader för den här typen av underhåll varit kraftig. Om man gör en omräkning och jämför de kronor som man föreslog 1991 och de kronor som vi nu föreslår, är jag övertygad om att antalet meter väg som vi kan underhålla, trots ett något lägre belopp i år, är mycket större än vad det var 1991. Bo Nilsson klargjorde i alla fall att socialdemokraterna aldrig tidigare -- enligt vad han visste -- hade landat på den linje som socialdemokraterna nu har landat på, dvs. Jag vill avsluta med att säga att vi nog är överens om vikten av underhåll av vägar. Ett bevis för detta är bl.a. den skrivning som utskottet har gjort. Vi säger att vi gärna ser att regeringen så snart som möjligt lägger fram den långsiktiga planen för underhåll. Jag och Bo Nilsson är i varje fall överens om vikten av underhållsanslag. Sedan kan vi i och för sig debattera 100 miljoner hit eller dit. Men i grundfrågan är vi nog ganska överens.
Herr talman! Jan Sandberg talade om 100 miljoner hit eller dit. Det skiljer på 4,1 miljarder kronor varav ni har lyckats skaka fram 1,6 miljarder kronor i efterhand. Men detta är ju stora pengar som naturligtvis betyder väldigt mycket för det svenska vägnätet. Försök inte att förringa detta! Det berör tusentals jobb och hundratals mil vägar, vägar som kanske t.o.m. kan hållas öppna året runt om man avsätter dessa pengar. Vi är överens om att underhållet är viktigt. Men då borde ni också kunna vara överens med oss om att det behövs mer pengar. Jag tycker att det är dåligt att bara prata luft i stället för att avsätta pengar till underhåll. Det hade varit bättre.
Herr talman! Jag jämförde inte med de valårsalternativ som socialdemokraterna för fram i det här betänkandet. När jag talade om några hundra miljoner jämförde jag med det förslag som socialdemokraterna lade fram 1991 när de befann sig i regeringsställning. Vad jag ville ha sagt var att det är en väldigt stor skillnad mellan socialdemokratisk politik i regeringsställning och socialdemokratisk politik i oppositionsställning. Men än en gång vill jag säga att vi nog är överens om vikten av ett bra underhåll av våra vägar.

Herr talman! När det gäller att öka trafiksäkerheten utefter våra vägar handlar det i mångt och mycket om att informera på ett riktigt sätt. Det gäller att nå grupper som annars kan ha svårt att tillgodogöra sig den allmänna trafiksäkerhetsinformationen, t.ex invandrare, flyktingar och skolbarn. Beträffande information till flyktingar och invandrare finns det goda erfarenheter av det arbete som har bedrivits i Värmland genom samarbete med ett av Värmlands trafiksäkerhetsförbund och Värmlands landsting. Vi socialdemokrater anser att dessa erfarenheter bör tillvaratas och spridas till landet i övrigt. Kommunerna bör redan i sina undervisningsplaneringar för skolorna ta till vara de möjligheter som finns för att ge barn och unga bättre trafikkunskap. Ett viktigt område när det gäller att öka trafiksäkerheten är användandet av reflexer, inte minst vid färd i mörker. Detta är något som vi i vårt land under många år har propagerat för och under så lång tid att många nu ser det som en självklarhet att man skall bära reflexer när det är mörkt ute. Det var därför med stor förvånging som vi kunde konstatera att den borgerliga regeringen 1993 avskaffade kravet på att det skulle finnas reflexselar i bussar och lastbilar. En reflexsele tar ju ingen plats, och det är en mycket billig livförsäkring om man t.ex. vid en punktering måste vistas ute på någon väg i mörker. Vi socialdemokrater anser att kravet på reflexsele bör återinföras den 1 januari 1996 bör kravet också gälla personbilar i övrigt. bNär det sedan gäller sänkt ålder för övningskörning från 16 år anser vi att både körkortsökanden och handledaren bör före övningskörning genomgå en kort grundkurs på 2--3 studietimmar i trafikskola. Dessutom skall ett intyg från denna kurs tillsammans med körkortstillstånd finnas före övningskörning. Det bör också övervägas om inte körkortsökanden före övningskörningen bör läsa in teorikursen för att ha en grundteori innan körningen ute i trafiken börjar. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till våra reservationer nr 3 och 4. Senare kommer min kamrat Max Montalvo att yrka bifall till reservationerna nr 6 och 7, vilket jag också kan passa på att göra. Vad är en terrorist? Jo, det är ett begrepp som för oss innebär en lapplisa. Ni kanske vet att detta är en av vårts partis profilfrågor. Varje gång jag kommer upp i talarstolen kommer jag att tala för att lapplisorna skall omskolas till kvarterspoliser. Tänk, vad tant Agda skulle bli glad om hon skyddades av en kvarterspolis som dessutom en och annan gång kanske kunde terrorisera en bilist som inte lyder lagar och föreskrifter. Nu är inte Göthe Knutson här. Han brukar debattera med mig i dessa frågor. Men Jan Sandberg kan kanske hålla med mig om att vi inte längre behöver några lapplisor. I t.ex. Stockholm har lapplisornas verksamhet inbringat ett överskott på 80--100 miljoner kronor. Stockholms ''lappliseri'' innebär alltså en ren skatteintäkt. Vi måste försöka att få bort lapplisorna så snabbt som möjligt. Sten-Ove Sundström talade om reflexselar. Jag kan hålla med om att det gick litet för snabbt att ta bort den regeln. Om den här ärade församlingen inför en åtgärd borde man inte bara låta den upphöra så där snabbt. Det var kanske ett misstag. Kravet på reflexselar i lastbilar skulle ha gällt litet längre. Då hade vi kunnat se om de verkligen gjorde någon nytta. Nu vill Sten-Ove Sundström att kravet skall gälla även taxibilar. Då kan man nästan börja undra om Sten-Ove Sundström har aktier i 3M Company. Om vi nu skall införa en massa lagar som bidrar till att hålla den industri som tillverkar reflexer i gång, tycker jag nog att det är litet misstänksamt. Men nu vet jag att Sten-Ove Sundström har en hög moral och att det inte ligger någonting sådant bakom. Det var mera sagt som ett skämt. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som jag nämnde i början av mitt anförande.
Herr talman! Om Kenneth Attefors nu tycker att det gick litet för snabbt att avskaffa kravet på reflexsele i bussar och lastbilar, kan jag inte förstå varför han inte ställer sig bakom vår reservation och röstar för kravet på ett återinförande.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas motioner från den allmänna motionstiden. Förslagen omfattar ett brett spektrum av olika trafiksäkerhetsfrågor. Men det var inte så längesedan som riksdagen fattade ett beslut om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet. Beslutet innebär att de tidigare trafiksäkerhetsmålen skall ligga fast, men den stora skillnaden ligger i hur dessa skall uppnås. Nu ligger ansvaret på Polisen, Vägverket och kommunerna. Man får inte heller glömma bort att den stora satsningen på framför allt nybyggande av vägar är viktig även ur trafiksäkerhetsperspektiv. Vi har också sett att olyckorna på vägarna har minskat under de senaste åren. 1993 var minskningen betydlig. Såväl antalet svårt som lindrigt skadade minskade. Den stora minskningen skedde i antalet dödsolyckor, vilka minskade från 759 år 1992 till 602 förra året. Utvecklingen är glädjande. Låt oss hoppas att utvecklingen kan fortsätta i samma riktning. Herr talman! Det var inte så länge sedan riksdagen fattade ett stort trafiksäkerhetsbeslut. Många av de tidigare argumenten och de olika partiernas ställningstaganden finns också i betänkandet vilka också framfördes i debatten. Därför skall jag ganska kort kommentera reservationerna. När det gäller reservationerna om information till invandrare och flyktingar, skolans roll i trafiksäkerhetsinformationen till ungdomar och vikten av infartsparkeringar är nog inte skillnaderna i sak så stora mellan majoritetens och reservanternas uppfattning. Det verkar som om reservanterna framför allt vill markera sin inställning något kraftigare. Majoriteten delar dock inte de krav som förs fram i reservationerna om att överföra parkeringsvaktsansvaret till Polisen, resonemanget om felparkeringsavgifternas storlek, hastighetsgränserna på motorväg eller överförande av sjukvårdens och sjukförsäkringens kostnader till trafikförsäkringarna. Vi kan i och för sig debattera dessa frågor, men det skulle bli direkta repriser av den mycket omfattande debatten om trafiksäkerhet som vi redan tidigare haft här i kammaren. Herr talman! Jag begränsar mig därför till att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! I motion TU228 tar Ny demokrati bl.a. upp frågan om hastighetsgräns på motorvägar. Jan Sandberg tog nyss upp frågan och sade att det var en debatt som vi tidigare har fört. Men jag vill ändå ta upp frågan, eftersom jag tycker att den är viktig. Vår ståndpunkt är att högsta tillåtna hastighet på motorväg skall vara 130 km/tim. Vi hävdar att fordonen har blivit bättre och att statistik visar att dödsolyckor på motorvägar inte sker i någon nämnvärd utsträckning. Skattebetalarna har betalat mer än det dubbla priset per meter för vägar som är 13 meter breda, för att de skall användas som högfartsleder. Men vad blir resultatet? Resultatet blir en hastighetsgräns som är 20 km/tim högre. Den här sortens politik skapar inte förtroende för trafikpolitiker och trafikregler. Man talar i propositionen om sambandet mellan hastighet, trafiksäkerhet och miljö. När det först gäller miljön försökte denna kammare slå i folk att hastighetsbegränsningar på motorväg var bra för miljön. Centern ville 1991 minska hastighetsgränsen från 90 km tim. Sedan besökte utskottet Scanias avgasprovningsanläggning i Södertälje, där man fick veta att hastighetsökningar i s.k. högfartsområde inte gav nämnvärt mer föroreningar. Därefter blev det slut på miljösnacket. km tim visade det sig att det inte blev någon större skillnad i olycksstatistiken. En liknande undersökning i USA, där man höjt hastighetsgränsen från 55 till 65 engelska mil/tim, visar t.o.m. en minskning av olyckorna. En möjlig förklaring kan vara att man har övergått från s.k. monoton körning till mer s.k. aktiv bilkörning. Utskottet hänvisar till en lägesrapport från 1994. Vidare hänvisar man till en utveckling inom EU. Detta är väl en nationell fråga? Är det någon som tror att tyskarna kommer att gå med på en generell hastighetsbegränsning på sina bästa motorvägar? Det är mycket som talar för att man skall höja hastighetsgränsen. Denna kammare har ingen verklighetsförankring ute bland folket. Det är helt och hållet bara fråga om förmynderi. Över till motion TU911 som handlar om att man skall testa avgaser från fordon i det enskilda fallet. Jag har i min motion förklarat på ett mycket enkelt sätt, som jag hoppades att alla skulle förstå, hur tokigt dagens regler fungerar. Jag tog då exemplet med partnummer på bildelar som betyder att bilen antingen kan gå igenom eller inte gå igenom en besiktning. Exemplet avsåg en påmonterad turbosats. Om man inte hade rätt partnummer på en vakuumklocka i fördelaren godkändes inte bilen vid besiktningen, trots att funktionen var densamma. Alla i denna kammaren som har sunt förnuft måste ju inse att dessa regler är åt skogen, annars har man helt enkelt inte sunt förnuft. Nästa fråga gäller importerade bilar som måste ha en motor som är av godkänd motorfamilj. Varför vill man ha det? Det är klart att man vill ha det för att utestänga folk från möjligheten att ta egna initiativ, att ta hem en rolig bil. Det är enda skälet. Man ger alltså Naturvårdsverket en chans att hindra folk från kreativitet. Nästa exempel handlar om eftermonterade katalysatorer. Där har vi nästa problem i djungeln av regler. Om man vid en bilbesiktning säger att man har monterat en katalysator på bilen blir den inte godkänd. Man kan undra vad reglerna egentligen är till för. De krångliga reglerna är till för att stoppa folks kreativitet. Här kan man inte ens göra en sak som är bättre för miljön, för då får man inte bilen godkänd. Det är knäppt! Utskottet säger att frågan om tillhörighet till viss motorfamilj skall kopplas till tillverkarens ansvar för katalysator efter fem års användning eller med 8 000-mils-garanti. Detta gäller nyare bilar. Där är det väl inga problem, eftersom fabrikanterna automatiskt tar ansvar för detta. Men det skall väl inte hindra att äldre bilar kommer in i landet och används. Det gäller bilar från 1976 års årsmodell till fem år gamla bilar. Ny demokrati anser att det skall vara uppmätta värden på det enskilda fordonet som skall bedömas. Om man sedan vill ha en mer trovärdig test, bör den utföras på s.k. rullande landsväg. Det innebär att man kan testa ett fordon även i de hastigheter där de så att säga mest är under drift. Då får man fram något som motsvarar miljökrav. Om man tar dessa steg blir miljön bättre. Jag yrkar bifall till reservation 6 och 7.

Herr talman! Det är viktigt för trafiksäkerheten att synbarheten i trafiken ökar. Detta är vi alla överens om. Reflexer är ett verksamt medel för att öka synbarheten. Därför är det angeläget att myndigheter rekommenderar vissa typer av reflexer. Av två skäl är det också angeläget att harmonisera fordonsbestämmelser. För det första: Samordning är i sig bra, för då vet producenter och konsumenter vad de har att rätta sig efter, produktionen förbilligas och därmed blir utrustningen billigare för konsumenterna. För det andra: Om många länder har vissa typer av regler som har införts efter rimliga utredningar kan det mycket väl vara ett tecken på att reglerna är bra. Därför är det angeläget att harmonisera fordonsbestämmelserna med de bestämmelser som finns i andra länder, i första hand i våra grannländer runt om i Europa. Det finns ett påstående i den socialdemokratiska reservationen om reflexselar, att en stor del av länderna i Europa har krav på reflexsele. Det kanske i och för sig är en liten detalj i argumentationen, men den är viktig. Därför vill jag fråga Sten-Ove Sundström, som tog upp frågan, om han kan nämna några länder där fordon måste vara utrustade med reflexsele. Vilka fordonsslag gäller det i så fall? Denna regel infördes för några år sedan av den socialdemokratiska regeringen. Då gjordes ingen nämnvärd utvärdering av nyttan med att införa kravet. Det borde vara rimligt att göra kostnadsoch nyttoanalyser innan man inför obligatorisk utrustning. Det är en helt annan sak att rekommendera utrustningen. Det vore värdefullt. Jag hoppas att man i Europa följer linjen att rekommendera användning av reflexselar i vissa situationer. Om man t.ex. får fel på bilen och behöver gå ut i mörkret för att reparera den är reflexselen ett värdefullt hjälpmedel. Men jag menar att det vore att gå för långt att införa krav.

Herr talman! Man får verkligen hålla i sig när man lyssnar på Lennart Fremlings argumentation i talarstolen. Innan han blev politiker jobbade han under många år aktivt med trafiksäkerhet. Nu går han upp i riksdagens talarstol och argumenterar mot användning av reflexer. Det är mycket märkligt. Detta är en fråga som alla som jobbar med trafiksäkerhet borde inse vikten av. Folkpartiet, som Lennart Fremling representerar, har ju gång på gång under den senaste tioårsperioden motionerat just om en ökad användning av reflexer. Samtidigt ställer Lennart Fremling tillsammans med sitt parti och de övriga borgerliga partierna upp på att avskaffa kravet på reflexselar, vilka är en mycket billig livförsäkring för i första hand yrkesförarna och i ett andra steg för oss övriga bilister. Argumentationen är otrolig. Det känns som om man vore tillbaka på 40-talet, när man i olika sammanhang skall behöva argumentera för obligatorium för reflexer och reflexmärken. Lennart Fremling frågade litet kryptiskt vilka länder som har krav på reflexselar. När vi diskuterade detta i utskottet var Lennart Fremling minst sagt tyst. Nu var jag helt oförberedd på denna fråga, annars hade jag gärna räknat upp de länder som diskuterar krav på det här området. Men detta är inte det viktigaste, Lennart Fremling. Vi brukar inte fråga dem nere i Europa hur vi skall skapa vår egen trafiksäkerhet. Vi var bland de första länderna i världen med att införa obligatorium när det gäller bilbälten. Kanske det snart är dags att börja argumentera med de f.d. trafikexperterna, som ju Lennart Fremling representerar, för att också bilbälteskravet skall tas bort. Lennart Fremlings argumentation är mycket märklig. Jag torde vara ett välbekant faktum att en ökad användning av reflexer och obligatorium på många områden skapar en bättre trafiksäkerhet. Men tydligen har det skett en förändring när det gäller Fremlings syn på trafiksäkerhet och reflexer.
Herr talman! Det verkar som om Sten-Ove Sundström inte lyssnade ordentligt, för jag har definitivt inte argumenterat mot användning av reflexer. Tvärtom menar jag att det är viktigt att öka synbarheten i trafiken, vilket man gör med hjälp av reflexer. Frågan är sedan hur lagstiftningen skall utformas. Vi brukar samarbeta med våra europeiska grannländer. Om vi i internationella sammanhang har bra argument för att införa olika typer av tekniska krav, kan vi få gehör för dessa. Det är så vi under en lång rad av år har arbetat, och jag vill påstå att arbetet har genomförts mycket lyckosamt. Men ett tungt argument för att kräva reflexsele är att en stor del av länderna i Europa har krav på reflexsele, vilket är utgångspunkten för den socialdemokratiska reservationen. Det är då märkligt att det inte går att få fram information om något land i Europa som har sådant krav på utrustning. Jag tycker att ni socialdemokrater tar litet för lätt på detta. Det kräver litet noggrannare utredningar, om man skall införa tvingande bestämmelser. Men vi skall som sagt rekommendera användningen av reflexer, och vi skall försöka få fram bra reflexer i framtiden.
Herr talman! Argumentationen blir allt märkligare. Jag skall nöja mig med detta som slutreplik. Lennart Fremling och hans parti har varit med om att avskaffa kravet på reflexsele i tunga fordon, trots att facken och alla som berörs av trafiken på vägarna har protesterat mot detta. Nu säger Lennart Fremling att det här är bra, trots att han själv var aktiv i riksdagen för att avskaffa det. Han säger att det är bra men att vi måste få till stånd internationella överenskommelser för att kunna återinföra det. Det är krångligt och omständligt. Detta kallas för en total politisk reträtt. Om Lennart Fremling och hans partikolleger här i huset har ett intresse av att återinföra reflexsele och se till att i första hand yrkesförarna syns på våra vägar, när de måste ut i mörker, skall Fremling rösta för den socialdemokratiska reservationen. Jag tror inte att han eller hans partikolleger har det politiska modet. Därför kommer vi tyvärr att gå miste om den fina detalj som ökad reflexanvändning i trafiken är.
Herr talman! Sten-Ove Sundström måste skilja på kraven på att utrusta fordon på ett visst sätt och på att använda olika utrustningar. Jag har inte sagt att det generellt sett är bra att kräva att fordonen skall vara utrustade med reflexselarna. Jag talade om att det allmänt sett är bra med ökad synbarhet i trafiken. Det uppnår man ofta med hjälp av olika typer av reflexer. Därför bör det bedrivas ett standardiseringsarbete och ett samarbete mellan olika länder för att man skall kunna skapa en rimligt stor marknad för olika typer av utrustning. Det skapar man i det internationella samarbetet. Det måste utredas ytterligare om det verkligen skulle vara lönsamt och rimligt att införa reflexsele som obligatorisk utrustning på fordonet. Jag tror att en sådan utredning skulle ge vid handen att den inte bör införas som ett obligatorium.
Herr talman! Lennart Fremling talar om harmonisering av trafikregler med övriga grannländer. Det låter flott och bra. Men tycker Lennart Fremling att alla skall dras över en kam? Den här regeringen har en lustig inställning. Man vill harmonisera när det passar. Jag tänker på hastighetsreglerna. Där vill man helt plötsligt enligt skrivningen harmonisera med EU, och därför skall man vänta. Då kan man inte ta några egna initiativ. Men när det gäller avgasreglerna skall vi helt plötsligt vara långt före alla andra och ha konstiga regler, så att ingenting fungerar i förhållande till andra länder. Styr den här regeringen harmoniseringen efter ministrarnas vågmästarroll i regeringen, eller vad håller ni på med? Det lät bra, men det ser skevt ut.

Herr talman! I klartext, Sven-Gösta Signell, gäller följande. Jag står för vad jag har sagt. Jag har ingenting att ångra på den punkten. Jag kan bara beklaga att jag inte fick med mig riksdagsgruppen på idén. Jag hade trott att jag skulle lyckas med det, men det gjorde jag inte. Så är det, och så blev det. Jag beklagar det.

Herr talman! Vi skall inte göra frågan om hur vi jobbar till en ideologisk fråga. I så fall tror jag faktiskt att beskrivningen bättre stämmer överens med hur det är i Sven-Gösta Signells parti. Jag säger som jag förut sade: Jag trodde att jag skulle kunna ro i land den här frågan. Det gjorde jag dock inte, och jag beklagar det.

Herr talman! Jag återkommer till frågan om 16 åringarna och detta med att vi blev litet lurade av den borgerliga regeringen. Jan Sandberg, som sitter här i kammaren just nu, var kanske en bidragande orsak till att det faktiskt blev litet fel i våra tankegångar. Vi hade nämligen velat ha ett utbildningspaket. Sten-Ove Sundströms motion i ärendet är faktiskt ganska bra. Men för att komma fram till en medelväg sade vi att man skulle kunna ta godbitar från tre olika motioner väckta av tre olika partier -- Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och vårt parti. Men det blev inte särskilt mycket av det hela. Därefter bestämdes det att vi inte skulle ha något utbildningspaket. Sten-Ove Sundström, vi kan inte ändra fram och tillbaka i det här sammanhanget. Beskedet kom sedan att det bara skulle bli en broschyr i brevlådan. Vi kan inte ändra fram och tillbaka. Om vi nu skulle fatta beslut om ett utbildningspaket för föräldrarna blir det samma sak som när det gällde reflexerna. Först bestämmer vi en sak. Sedan låter vi det gå en tid. Därefter ändrar vi tillbaka igen. Vi kan inte hålla på så här. Därför fullföljer vi linjen sådan den nu ser ut.

Herr talman! Jag hörde här i debatten ordet luras. Därför vill jag något kommentera det här med 16 När utskottet fattade det första beslutet om att godkänna regeringens inriktning här hade vi att ta ställning till regeringens förslag och, om jag minns rätt, tre olika motioner med tre olika inriktningar. Det handlade om varianter på temat och inriktningen av systemet. Slutförslaget blev att hänsyn togs till en av de tre motionerna. Nu kommer alltså de som är med vid övningskörning, jämfört med hur det är för dem som övningskör med ungdomar som är 17 år och 9 månader gamla, att -- vilket man inte tidigare haft möjlighet till -- få tillgång till komplett handledning och, om så önskas, till ett komplett utbildningspaket. Jämfört med tidigare övningskörning får man ett mycket bättre underlag för genomförandet av den här typen av övningskörning. Vi har inte på något vis lurat någon i någon riktning. Det här är resultatet av ett beslut, och det beslutet följs. Logiken säger att nu valda system är bra. Jag tror att de flesta är överens om att det är bra med en tidig start vad gäller övningskörning. Frågan är dock om det skall vara många som får mer erfarenhet av bilkörning innan de får sina körkort eller om det skall vara få. I det valet har förslaget och beslutet blivit att det handlar om att många skall få den här erfarenheten innan de får sina körkort -- detta i kombination med hjälp till handledning, hjälp med utbildningsmaterial osv. I tidigare debatter har det förekommit påståenden om att det har hänt många olyckor när det gäller den här gruppen övningskörare. Det är fel. Statistiken visar helt klart att det ännu inte finns något som talar för att det här på något vis skulle vara farligt från trafiksäkerhetssynpunkt. Låt mig slutligen, herr talman, få informera kammaren om att detta system kommer att utvärderas. Men det är något för tidigt att göra det i dag.
Herr talman! I den stora fina propositionen -- som dock är innehållslös -- hittade vi några korn att tala om. Då kom den fråga upp som vi nu diskuterar. Lars Svensk, som då var er talesman, hade faktiskt inte något svar på frågan om hur det skulle bli i det här sammanhanget. Jag blev faktiskt lurad av Per Egon Johansson när vi talade med varandra på telefon. Så är det bara. Han sade att det med nästan hundraprocentig säkerhet skulle bli så som vi hade föreslagit. Detta är, som sagt, ett faktum. Vi blev därför litet lurade, för sedan kom det ju bara en liten folder. Så, Jan Sandberg, ni lurade oss faktiskt!
Herr talman! Vi får skilja på olika instanser. Jag kan inte förstå hur man i den här kammaren kan antyda att man blivit lurad av ledamöter i riksdagens trafikutskott och att man sedan, när frågan tas upp i kammaren, hänvisar till en person som inte ens sitter med i riksdagen och som inte var med vid behandlingen av ärendet i trafikutskottet. Min bild av det utskottet fattade beslut om är att det mycket väl överensstämmer med det beslut som sattes i sjön. Jag tror att en del ledamöter i denna kammare måste vara litet varsammare med orden.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare utan vill bara meddela Jan Sandberg följande. Jag måste erkänna att vi kände oss litet grand överkörda i det här ärendet. Vi trodde alltså att vi skulle få med en viss typ av kurs för den förälder, eller vem det nu är, som övningskör med 16 åringen. Det gick man dock förbi. Men å andra sidan har jag i min tur därefter lyckats lura regeringen några gånger, så jag känner mig helt nöjd med handläggningen av ärendet.
Herr talman! Jag beklagar, Jan Sandberg, att jag i min argumentering nämnde en person som inte längre sitter med i riksdagens kammare. Det var kanske olyckligt. Jag får väl tänka på det till nästa gång.

Herr talman! Det här betänkandet gäller årets budget. Vi har alltså bara behandlat de motioner som gäller själva budgeten med tanke på att det skulle komma en särskild proposition som skulle vara mera framtidsinriktad. Vi har följaktligen sparat ett antal motioner som handlar om framtiden och om den principiella inställningen till studiestöd av olika slag. Vi återkommer således senare till de frågorna. Nu gäller det, som sagt, bara själva budgeten. Vi socialdemokrater har ett antal förslag på de olika anslagsområdena. De är kopplade till att vi vill ha fler utbildningsplatser. Riksdagen har redan tagit ställning till utbildningsplatserna. Dessutom har det kommit en kompletteringsproposition som ger oss anledning att återkomma i den frågan. Därför går jag förbi också själva anslagsposterna, där vi har reservationer, och tänker uppehålla mig vid två frågor. Den ena är det som vi har framfört i reservation nr 2, som gäller kollektiva ansökningar för korttidsstudiestöd. Vi har haft det tidigare, både när det gällt fackliga organisationer och handikapporganisationer. Det har varit en form som har fungerat mycket bra. Bl.a. är det en bra metod för att nå de människor man vill uppmuntra till studier. Dessutom är det mycket enklare för myndigheten att någon annan gör administrationsarbetet. Men av någon ideologisk anledning avskaffade den borgerliga riksdagsmajoriteten kollektiva ansökningar tidigare. Vi har nu motioner om att man borde återinföra detta. Vi har motioner från olika partiföreträdare som speciellt gäller handikapporganisationerna. Vi socialdemokrater tycker att man gott kan ta upp den här frågan redan nu. Även om man tittar på andra frågor som rör studiestödet bör man kunna bifalla reservation nr Reservation nr 3 gäller en mycket viktig fråga som jag hoppas att kammarens ledamöter funderar noga på fram till omröstningen. Det handlar om att särskilt vuxenstudiestöd kan utgå vid YTH utbildning. Regeringen föreslår att den möjligheten inte skall finnas längre, och det har lett till att många känner stor oro för att rekryteringen till den yrkestekniska högskoleutbildningen skall bli mindre, att utbildningens framtid rent av äventyras på många håll. Detta är ju en utbildning som är mycket viktig för vår industri. Den har varit viktig för egenföretagarna och den har bidragit till att många nya företag har startats. Det är mycket viktigt att vi bygger upp en större teknisk kompetens så att vi kan konkurrera. Där har den här utbildningen bevisligen varit mycket bra. Om man nu med ett sådant här ingrepp skulle äventyra rekryteringen, utan att ange hur man i stället skall stimulera den här typen av studier, är det mycket allvarligt. Det enklaste är att låta bli att göra den här försämringen i dag och stödja reservation nr 3. Som jag sade, herr talman, återkommer vi till en principdebatt om studiestödsfrågorna. Anslagen får vi diskutera en gång till i samband med kompletteringspropositionen. Därför nöjer jag mig i dag med att yrka bifall till reservationerna 2 och

Herr talman! Liksom Lena Öhrsvik vill jag börja med att konstatera att detta är ett litet betänkande som enbart innehåller några budgetposter. Anledningen är att vi har fått ytterligare en proposition. Därför har utskottet också skjutit på de intressanta motionerna. Det finns ingen anledning att diskutera dem två gånger. I den proposition som vi har fått, som heter 1993/94:156 och som vi skall börja behandla i utskottet i nästa vecka, tar man upp en del begränsade frågor och föreslår en parlamentarisk beredning. Vi får väl se vilket resultat vi når fram till i utskottet, om vi hänskjuter allt till beredningen eller om vi beslutar i vissa frågor. Det får vi ta upp i utskottet. En av de två reservationer som Lena Öhrsvik tar upp gäller kollektiva ansökningar. Vi beslöt redan 1992 att man skulle ta bort dem. Det beslutet trädde i kraft den 1 juli 1992. Lena Öhrsvik antydde att man skulle diskutera detta i den föreslagna beredningen. Men hon tyckte att man redan nu skulle fatta beslut. Det tycker inte majoriteten i utskottet. Då det gäller reservation 3 om YTH tycker regeringspartierna, och det har vi fått majoritet för i utskottet, att den utbildningen bör jämställas med andra högskoleutbildningar. Det innebär en besparing i statsbudgeten på 25 miljoner. Vi tror att denna, liksom andra högskoleutbildningar, kommer att leda till högre lön för dem som går YTH. Erfarenheten visar det. Dessutom säger vi helt klart, för att stilla Lena Öhrsviks farhågor, att regeringen skall följa upp detta. Skulle det bli som hon säger finns det givetvis anledning att se över detta. Men vi tror inte att det kommer att bli så. Dessutom vill jag betona, eftersom jag har hört att andra inte har uppfattat detta, att både regeringen och utskottet säger att den som har påbörjat YTH före den 1 juli 1994 skall få fortsätta de studierna med samma studiestöd som tidigare. Lena Öhrsvik berörde aldrig reservationerna 1 och 4. De innebär att man får en ökad belastning på statskassan på 687 miljoner. Det anser inte vi från utskottsmajoriteten vara rimligt. Skulle det sedan visa sig att antalet utbildningsplatser ökas kommer man självklart som en följd även att öka anslaget. Men att gå den här vägen anser vi vara omöjligt. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de fyra reservationerna.

Herr talman! Vuxenutbildningen och vuxenstudiestödet består i dag av ett näst intill obegripligt lappverk, vilket gör det omöjligt att överskåda. Ny demokrati har i en motion som ännu inte har behandlats i utskottet förordat ett samordnat vuxenstudiestöd. De olika formerna av studiestöd skapar problem med sin komplexitet och ger studier på olika villkor. Efter utskottsbehandlingen har det för min del framkommit en del ytterligare information, vilket kanske skulle ha resulterat i ett annat ställningstagande. YTH-utbildning har i dag en 65-procentig bidragsdel, och resten är lånedel. Med regeringens förslag på en 30-procentig bidragsdel och resten lån kan eventuellt den höga kompetensnivån bland dem som erhåller YTH-utbildning vara i fara. Det är nämligen ofta människor som har en mycket god yrkeskompetens, med flera års yrkeserfarenhet, som börjar på YTH. De flesta som studerar på YTH har förmodligen också hunnit bilda familj och har därmed även den sociala aspekten att ta hänsyn till när man söker till utbildningen. 6 846 kr för alla YTH-studerande, oavsett tidigare a-kassenivå. Det som kanske är litet stötande i förslaget är inte att regeringen vill försämra för en grupp som har relativt hyfsad finansiering av sina studier, utan att man inte vill förbättra för dem som har det sämst, t.ex. studerande på grundläggande vuxenutbildning. Antalet studerande på YTH som fått SVUX under åren 1990--1993 är inte mer än 1 000 elever. Det skall ställas mot det totala antalet SVUX Egentligen skulle man i första hand ha infört ett samordnat vuxenstudiestöd, som vi lagt fram förslag om i vår motion Sf526, och därefter diskuterat eventuella justeringar för de studerande som befinner sig i gråzonen mellan gymnasieutbildning och högskola. Jag kan trots det nämnda ansluta mig till utskottsmajoritetens beslut tack vare utskottsskrivningen som säger: Utskottet utgår från att regeringen fortlöpande följer upp denna fråga utan något särskilt tillkännagivande från riksdagens sida. Tyvärr har det visat sig att teori och praktik kan vara två helt olika saker. Tack vare Ny demokrati kan man emellertid snabbt rätta till felaktiga beslut där det visat sig att de teoretiska riksdagsbesluten blir olämpliga i verkligheten. Alla kan vi göra fel. Måttet på kompetens visar man genom sättet att rätta till felen. ett felaktigt beslut som drabbade bl.a. Endast Ny demokrati insåg hur felaktigt beslutet i verkligheten blev. Redan den 19 november, dvs. tre och ett halv månad efter beslutets ikraftträdande, kom vi in med en skrivelse till arbetsmarknadsutskottet påpekande hur fel allting blev och föreslog ett tillrättaläggande. Ny demokrati fick den 8 december ett enhällig utskott att tillstyrka vår begäran. Många politiska partier törs inte göra de här justeringarna, trots att de är befogade, med tanke på att de kan bli kallade för ''vingelpartier''. Ny demokrati rättade till ett felaktigt beslut och naturligtvis stod det i alla politiskt styrda medier hur Ny demokrati vinglat i sitt beslut, inte ett ord om att vi rättat till ett felaktigt riksdagsbeslut och i stället anpassat förutsättningarna till verkligheten. Vi kommer att mycket noga följa utvecklingen av fallet YTH. Skulle det visa sig att vara befogat, kommer vi att agera på samma sätt som tidigare för ett omedelbart tillrättaläggande. Skulle det visa sig att man i den i betänkandet nämnda propositionen inte tar ett radikalt grepp i riktning mot ett samordnat vuxenstudiestöd, utan bara fortsätter med småjusteringar av lappverket, kommer vi fortsättningsvis att agera på ett annat sätt.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska fegt av Arne Jansson att först säga att det var ett dåligt beslut och sedan krypa till korset. Det är enkelt att justera det redan vid voteringen om ärendet. Det kommer helt klart att påverka rekryteringen till studier som börjar redan under höstterminen 1994. Övergångsbestämmelserna gällde bara den som redan har fått särskilt vuxenstudiestöd före den 1 juli. Skall man göra någon förändring skall det göras nu, i samband med voteringen. Kryp inte undan den här gången!
Herr talman! Precis som jag anförde är jag nöjd med den skrivning som utskottet har gjort. Man uppmanar regeringen att noga följa utvecklingen. Utskottets skrivning är en stark skrivning som borde efterlevas av regeringen. Det har vi sett prov på vid ett antal tillfällen tidigare, eller hur?
Herr talman! Det hjälper inte handla när utbildningen har lagts ner.
Herr talman! Arne Jansson säger att han är rädd för att den beredning som skall tillsättas blir kraftlös och bara tar upp detaljer. Jag hoppas att Arne Jansson eller den av hans partivänner som kommer med i beredningen framför det kraftfulla, om ingen annan gör det.
Herr talman! Om man följer detta mycket noga, Lena Öhrsvik, och agerar precis som vi gjort i tidigare fall kan man rätta till saker och ting innan det går så långt som Lena Öhrsvik befarar. Kommer vi med i beredningen kommer vi säkert, Hans Dau, att där ta krafttag.

Herr talman!

Den propositionen skall debatteras i kammaren den 30 Det som inte är överspelat i betänkandet är frågorna om särskilt vuxenstudiestöd vid YTH utbildning och begäran om återinförande av möjligheten till kollektiv ansökan för handikapporganisationer. Det är frågor som fortfarande är aktuella och som jag tycker är intressanta. Den yrkestekniska högskoleutbildning som kom till i slutet av 70-talet har bevisligen bidragit med värdefullt kompetenstillskott för industrin. Utbildningsformen i sig är förenad med vissa problem, men det finns nu långt gångna planer att rätta till problemen. De går att lösa. Det är väldigt intressanta planer med fjärrundervisning med TV teknik och möjligheter att studera på distans, på halvfart osv. Det finns naturligtvis flera grupper studerande -- inte bara från industrin -- som studerar vid YTH. Det vore väldigt dumt att i nuläget, i stället för att utveckla och utvidga den här utbildningen, dra undan mattan genom att försämra ekonomin för de studerande. Vi kommer därför att rösta för reservation 3. Några ord om reservation 2. Vänsterpartiet motsatte sig både ändringarna i timstudiestödet och internatbidraget, liksom borttagandet av möjligheten att inlämna kollektiva ansökningar. Vi är naturligtvis fortfarande av den uppfattningen. En begäran finns nu i en socialdemokratisk reservation om att återinföra möjligheten för handikapporganisationer att lämna in kollektiv ansökan. Det är ett mysterium att utskottet inte har tillmötesgått den. Det skulle innebära en billigare administration både för handikapporganisationerna och för CSN och även ett effektivare genomförande av de anordnade kurserna. Jag kan inte se något vettigt och hållbart motiv till att inte återinföra den möjligheten.
Herr talman! Jag vill bara poängtera att det inte råder några delade meningar här om att YTH utbildningen är viktig. Vi har sagt att den skall jämföras med andra högskoleutbildningar. Det kanske kan vara värdefullt för dem som får den utbildningen. Dessutom vill jag poängtera vad jag sade i mitt inledningsanförande och vad även Arne Jansson betonade, att riksdagen uppmanar regeringen att se över om detta skulle få negativa effekter.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att regeringen i det här fallet, liksom i så många andra fall, väljer att stoppa och förändra en bit i ett system, vilket riskerar att ge återverkningar. Det blir svårare att utvidga och utveckla YTH-utbildningen.

Herr talman! Socialdemokraterna vill satsa en halv miljard extra på kulturens område. Det sker bl.a. 1. Vi vill satsa på barn och ungdom. Det är viktigt. Det som händer runt om i landets skolor i dag är en nedrustning inom kulturområdet. Satsningarna på kultur i skolan är borta. Socialdemokraterna tycker, tvärtemot detta faktum, att satsningar på kultur och på medier i skolan måste utvecklas. Dagens ungdom växer upp i en mediedominerad miljö. Kunskap om och insikt i dessa frågor är nödvändiga, inte minst ur yttrandefrihets och kunskapssynpunkt, vilket självfallet är oerhört centralt i varje demokratiskt samhälle. Tyvärr har utskottets majoritet när det gäller barnoch ungdomskultur inte ens accepterat en blygsam uppräkning av anslaget till Marionetteatern på en kvarts miljon kronor. I dag fick jag via text-TV veta att barnboken Linnea i målarens trädgård av Lena Andersson och Christina Björk fått priset för bästa barnbok 1993 i Warszawa. Man kan möjligen säga att det trädgårdsland som utgör barnkultur skall vattnas och vårdas, inte torka ut och vanvårdas. Reservationerna 17 och 22 handlar om att satsa på barn och ungdomskultur, och jag yrkar bifall till dem. 2. Det är viktigt att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. I en tid då främlingsfientlighet gör sig gällande i vårt land är det viktigt att skapa bättre möjligheter för invandrare att leva och verka i Sverige. Därför är det bra att ett enigt utskott -- förutom Ny demokrati -- nu föreslår en höjning av anslaget till Immigrantinstitutets arkiv och dokumentationsverksamhet i Borås. Men det är beklagligt att regeringspartierna inte gått med på att uttala att Sveriges invandrarinstitut och museum i Botkyrka inför kommande budgetarbete bör få förstärkt statligt stöd. Om så sker skapas förutsättningar för att Invandrarinstitutet skall kunna fylla uppgiften som ett nationellt, mångkulturellt centrum. Jag yrkar bifall till reservation 6. 3. Utan konstnärer, ingen konst. Att en framgångsrik kulturpolitik är omöjlig utan fullödiga konstnärliga insatser är en självklarhet. Här ställer kulturarbetare stora förhoppningar på den arbetande Kulturutredningen. Det gäller villkoren för bild och formkonstnärer, författare, scenkonstnärer, musiker, fotografer och flera andra. I detta sammanhang måste frågan om en egenavgiftsfond äntligen prövas. För regeringens del ligger den frågan för närvarande begravd någonstans i skrivbordet hos kulturministern. Att arbetslösheten är extremt hög bland konstnärer är ingen hemlighet, och att de som har jobb ofta lever under mycket knappa ekonomiska omständigheter är allvarligt. Något, om än litet, borde vi kunna göra under tiden som Kulturutredningen arbetar. Centrumbildningarna är då viktiga organisationer för att många konstnärer skall kunna få bättre arbetsmöjligheter och fler jobb. Centrumbildningarna förtjänar ett bättre stöd. Det är också viktigt att t.ex. bildkonsten görs tillgänglig för fler. Folkrörelsernas konstfrämjande fyller, tillsammans med studieförbund och samlingslokalhållande organisationer, en sådan funktion. Staten bör också, enligt Det är bra att utskottet begär en förstärkning av det statliga stödet till folkrörelsernas konstfrämjande, men det räcker inte. Därför vill vi införa en ny anslagspost, Konstbildning och organisationer inom bild och formkonstområdet. Detta tillför 12 miljoner kronor, och av detta skall 5 miljoner kronor avse utställningsersättning. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4. Vi vill vidga deltagandet och skapa jämlikhet. Flera utredningar, gjorda av bl.a. Kulturrådet, visar att det mesta fortfarande återstår att göra för att fler genom kulturella aktiviteter skall kunna få del av ett rikare kulturutbud. Klasskillnader och geografiska skillnader slår hårt. Socialdemokraterna vill därför göra satsningar på kultur i arbetslivet, arbetsplatsbibliotek, kultur i vården, kultur för handikappade -- just för att medverka till att skapa kulturell jämlikhet. Det är för övrigt typiskt för den syn som de partier som utgör det nuvarande regeringsunderlaget här i riksdagen har på kulturell jämlikhet, som tar sig uttryck i att man har slopat stödet till arbetsplatsbiblioteken. Inom flera fackliga organisationer pågår nu en diskussion om att göra 1995 till ett år då speciellt kultur i arbetslivet uppmärksammas. En sådan satsning är bra, och den förtjänar allt stöd. Jag yrkar bifall till reservation 23. 5. Vi vill slutligen ha kultur i hela landet. Det är viktigt att kulturen tilllåts att inta en särställning -- kalla det gärna ''det kulturella undantaget''. Det var bl.a. detta som fransmännen så framgångsrikt hävdade utan något svenskt stöd i samband med GATT-förhandlingarna. Från svensk sida hördes inte ett pip. Fransmännen lyckades i GATT-förhandlingarna att etablera det kulturella undantaget. Kultur handlar i mycket om identitet. Man skall uppleva att man är en del av sitt samhälle, och man skall känna till samhällets bakgrund. Vårt kulturarv spelar självfallet en stor roll. Museiutredningen har nyligen visat att de centrala och regionala museerna runt om i landet har närmare 40 miljoner föremål som måste vårdas. Om inte det sker överlåter vi vårt kulturarv åt mal och råttor. Vårt kulturarv förtjänar ett bättre öde. Jag yrkar bifall också till den. Socialdemokraterna vill investera i kulturen. Att investera i kultur är att investera i människors utveckling, framtiden, yttrandefrihet och demokrati, öppenhet och internationalism och i vår gemensamma rikedom.

Herr talman! Ett av målen för Vänsterpartiets kulturpolitik är att ge en bättre grund och en god förutsättning för barn och ungdomar att aktivt tillägna sig och använda sig av olika kulturella uttrycksmedel. Dagens barn och ungdomar är redan stora konsumenter av kultur. Frågan är bara vilken sorts kultur de konsumerar. Vi vet att barnens framtida kulturliv grundläggs i barn och ungdomsåren. Dagens barn är morgondagens kulturskapare och kulturkonsumenter. Vi i Vänsterpartiet tycker att de är värda att satsa på även i ekonomiskt ansträngda tider. Vi kan inte acceptera att skolan -- som berör och når alla barn och ungdomar -- utarmas på kultur och kulturbildning och reduceras till rena inlärningsanstalter. Därför har vi anslagit 12 miljoner kronor till en första insats i ett projekt som kallas Kultur i skolan. Theodor Kallifatides säger på s. 99 i Förnyelse och kontinuitet -- det är en essäsamling som Kulturutredningen ligger bakom -- i ett resonemang om vad kulturpolitik är och borde vara: ''En kulturpolitik måste syfta till att få Kalle kompetent att gå på teater, att läsa böcker, lyssna på musik''. Jag instämmer till fullo i detta. Theodor Kallifatides har förstått vilken skolans uppgift är. Jag säger också att Kalle och alla hans kompisar går minst nio år i skolan. En kulturpolitik i Theodor Kallifatides mening är kanaliserad via skolan. Den når Kalle och alla hans kompisar oavsett vilken socialgrupp de tillhör, var de bor och vilka ekonomiska och andra villkor deras föräldrar lever under. Herr talman! I samma bok skriver Suzanne Osten på s. 141: Det är väsentligt att lyfta fram och fokusera de viktigaste kultupolitiska uppgifterna och att koppla yttrandefrihetsfrågan till att gälla konstnärliga uttryck för och med barn. Barn som inte kan uttrycka sig själva konstnärligt kan inte göra sig hörda med full kapacitet. Målgruppen små barn t.o.m. ungdomar i gymnasieskolan borde intensivbehandlas med storartade konstnärliga satsningar -- såsom dans, installationer, forskning, dikt, måleri och teater -- med alla samhällets dynamiska och mest konstnärliga uttryck och få pröva att själva uttrycka sig i världen. Vad är världen i dig? Det är kontinuerligt skapande.

Bättre argumentation än Theodor Kallifatides och Suzanne Ostens inlägg i den här skriften för en satsning på kultur i skolan, precis som Vänsterpartiet har föreslagit, står inte att finna. Med en rekommendation om att läsa artiklarna i dess helhet i skriften Förnyelse och kontinuitet vill jag yrka bifall till min meningsyttring avseende mom. 27 i betänkandet.

Herr talman! Då jag inte kan se Göran Åstrand här i kväll som skulle föra majoritetens talan i debatten med oppositionen får jag nöja mig med att yrka avslag på reservationerna och yrka bifall till hemställan i betänkandet. Herr talman! I detta betänkande tillstyrks en motion av Hans Nyhage och mig om ytterligare stöd till Immigrantinstitutet i Borås. Det är mycket glädjande. Detta institut grundlades 1973. Det har utvecklats till invandrarnas egen dokumentationsoch informationscentral när det gäller invandrarfrågor. Institutet har varit pionjär inom invandrar och flyktingfrågor och har i dag faktiskt Nordens största samling av litteratur i ämnet. Immigrantinstitutet har genom ett eget förlag utgivit över hundra publikationer, och institutet utger tidskriften Invandrarrapport och ger en omfattande service åt forskare, studerande, allmänhet när det gäller invandrarfrågor. Institutet anordnar kurser, konferenser, kulturprogram och utställningar med anknytning till frågor som rör den internationella immigrationen och förmedlar medverkande till olika kulturella arrangemang runt om i Sverige. Som Åke Gustavsson sade har Immigrantinstitutet under alla dessa år aktivt arbetat mot främlingsfientlighet, både genom att arbeta med information till allmänheten och genom riktad information till organisationer, beslutsfattare och politiker samt inte minst genom direkt kontakt med skolorna. Herr talman! Tillstyrkandet av vår motion är mycket glädjande. Det innebär ett välförtjänt erkännande av institutet och dess värdefulla arbete.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 23 innehåller bl.a. ett tillkännagivande till regeringen om att bygga ut Vadstena vallar. Det är bra att vi har kommit så långt i diskussionen att vi har kunnat enas över alla partigränser att något måste göras. Det har varit en långdragen fråga som har diskuterats under många år. Frågan har varit uppe till diskussion i fyra år, och vi har förutsatt att regeringen skall göra något i sakfrågan. I årets budgetproposition framgår att handläggningen fortfarande pågår i ärendet som gäller den s.k. landsarkivorganisationen och det uppdrag Riksarkivet har fått att meddela vilket sätt frågan skall hanteras på. Vi i majoriteten av utskottet har varit irriterade över att vi har fått nöja oss med den skrivningen. Olika faktorer har gjort att det inte har blivit ett tillkännagivande i det avseendet just nu, utan i stället får frågan gå en sväng till och regeringen får återkomma i den delen. Nu gäller det frågan om den övriga allmänna kulturella upprustningen och satsningen på Vadstena slott som utskottet på olika sätt har enats om. Det betyder inte på något sätt att vi socialdemokrater är nöjda med handläggningen. I årets budgetproposition har regeringen uttryckt på tre rader att den av utskottet förutsatta fortsatta beredningen av frågan om en fortsatt utbyggnad av vallarna vid Vadstena slott ännu inte är avslutad. Det är väldigt otillfredsställande att det är så. Men vi hoppas att när nu utskottet gör ett tillkännagivande i en del av ärendet att den andra delen får sin lösning så småningom, dvs. att regeringen och Riksarkivet kommer fram till vilken arkivorganisation det skall vara i det området. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Tillåt mig först att vara litet nostalgisk och historisk. Vadstena slott är, tycker vi nog alla, från kulturhistorisk och arkitektonisk synpunkt en av Sveriges intressantaste renässansbyggnader. Slottet började uppföras redan 1545. Efter diverse tillbyggnader stod det färdigt i början av 1600-talet. Som så många andra byggnader av liknande art fick slottet förfalla under 1700 och 1800-talen. Men trots det är det ändå i dag en mäktig och levande kulturbyggnad. I jämförelse med övriga Vasaslott har byggnaden i stort sett stått orörd sedan byggnadstiden. Jag kan nämna portvalvets båda portaler från 1563, som anses vara av mycket hög konstnärlig kvalitet. Portvalven saknar faktiskt motstycke i hela norra Europa. Stjärnvalven i slottskyrkan är också berömda. De har den största spännvidden i hela landet. I likhet med de andra Vasaslotten byggdes Vadstena slott som en försvarsanläggning. Slottets borggård var omgärdad med vallar. Dessa revs helt sonika på 1850-talet. Från arkivsynpunkt har slottet långa traditioner. Ända sedan 1899 har det varit säte för landsarkivet. För över tio år sedan byggdes den östra vallen i syfte att ge lokaler till landsarkivet. Men vi vet alla att det fanns ett beslut redan då att fortsätta utbyggnaden. Det dröjde inte länge förrän det stod klart att det behövdes ytterligare utrymme för landsarkivet. Det problemet har man nu löst genom att använda andra arkivlokaler ute i kommunen. Också slottets rikssal används som arkivlokal. Jag tror att det åtminstone för oss östgötar, som nu under många år motionerat i den här frågan, står helt klart att vi bl.a. är intresserade av att landsarkivet skall få nya arkivutrymmen så att exempelvis slottets rikssal skall kunna användas för annat. Slottet har stort kulturhistoriskt värde även ur en rent pedagogisk synvinkel. Det har stor betydelse för turismen i Vadstena och hela västra Östergötland. Många kommer till slottet för att besöka drottningvåningen. Jag vill påpeka att med den har ett mycket gott och pietetsfullt arbete gjorts av en stiftelse, Vadstena slotts möblering, som efter bästa förmåga försöker återställa en intressant slottsmiljö. Jag tror att många med mig tycker att det vore mycket värdefullt om fler rum i slottet, framför allt rikssalen, kunde frigöras och bli tillgängliga för allmänheten. Allt detta kan man lösa när de resterande vallarna byggs ut. Som jag sade så har frågan om uppbyggnad av södra och västra vallarna skjutits upp av olika skäl. Men nu, herr talman, kommer jag äntligen att få vara med om att en, som jag hoppas enig riksdag röstar för att vallarna skall bli återuppbyggda. Jag måste erkänna att det känns mycket tillfredsställande. Under mina år här i riksdagen har det ofta hänt att jag fått frågan vad jag, eller mitt parti, egentligen uträttar här. Naturligtvis blir svaret olika, beroende på vem som frågar och vilket humör man är på. Det kan vara ett beklagande och litet gnäll över att man som vänsterpartist så sällan får vara med om att nå konkreta framgångar, men att man minsann med övermått får ta del av allt arbetet. Ibland får man i stället förklara att politiskt arbete inte så ofta ger snabba besked om att man lyckats, utan att det är ganska långsiktigt, och nog kan vi påverka osv. Jag hoppas att jag efter voteringarna i alla fall kan säga att ibland så lönar det sig med långt och ihärdigt arbete. Nu står ett enigt utskott bakom min och fem andra östgötamotioner, som alla vill ha en uppbyggnad av Vadstena slotts vallar. Det finns ingen reservation i ämnet. Jag skall erkänna att jag är nästan litet löjligt glad över detta. Det kommer att betyda väldigt mycket, inte bara för Vadstena, utan för hela den västra regionen i Östergötland. Det kommer att ge bra med arbetstillfällen, och vi motionärer är övertygade om att detta kommer att berika den kulturella miljön i området. Men säg den glädje som får vara ogrumlad. Nu börjar redan olyckskorparna kraxa om att det faktiskt går att läsa det här betänkadet så att det bara blir litet sandhögar omkring borggården. Det är möjligt, herr talman, att jag har alldeles för stor tilltro till Kulturdepartementet, Riksarkivet, Länsstyrelsen i Östergötland och Vadstena kommun. Det är möjligt att det går att schabbla bort hela det här projektet så att det bara blir en ''tummetutt'', men jag tror inte att man kommer att göra det. Det här är ett gemensamt intresse för alla dessa instanser och alla oss för att det skall bli en vettig, trevlig och berikande miljö. Det kan inte heller råda någon som helst tvekan om var utskottet står. Motionerna har varit närmast likalydande under årens lopp. Det råder ingen tvekan om att vi värnar om Landsarkivet. Visserligen kan man säkert läsa utskottsbetänkandet som fan läser Bibeln, men jag vill påstå att detta med att kulturutskottet lyfter fram kulturmiljöaspekten som det primära ger en extra tyngd till beslutet. Själv har jag föreslagit att man skulle utlysa en arkitekttävling för att komma fram till ett bra förslag på såväl själva utformningen av arkivlokalen som scenen och åskådarplatserna, naturligtvis efter direktiv från Riksantikvarieämbetet och Fastighetsverket. Jag tycker att det vore ett bra sätt, också att sprida intresset för projektet.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

Herr talman! Här kommer en glad motionär till. Jag har också under årens lopp skrivit ett antal motioner om Vadstena slotts vallar och behovet att de skall återuppbyggas, både ur kulturhistorisk synpunkt och med hänvisning till Landsarkivets behov av utökade lokalytor. Som motionär har jag nu fått min framställan i alla fall till hälften beviljad. Det känns givetvis mycket bra. Det gläder mig att utskottet enhälligt uttalat att det är nödvändigt att möjligheterna för en fortsatt utbyggnad och restaurering av Vadstena slottsanläggning utan dröjsmål prövas. Den del vi motionärer inte har fått tillgodosedd gäller Landsarkivets behov av utökade lokalytor. Som redan sagts är Landsarkivet inrymt i slottsanläggningen i Vadstena och har inte längre något expansionsutrymme. Eftersom det befintliga arkivet inte räcker till hyr man i dag lokaler som inte alls är bra för ändamålet. Utskottet hänvisar till att det är Riksarkivet som skall pröva behovet av utökade arkivlokaler och menar därför att det inte krävs någon åtgärd från riksdagens sida. Däremot anför utskottet att riksdagen med anledning av motionerna skall ge regeringen till känna, att det är nödvändigt med en utbyggnad av vallarna av andra skäl än behovet av utvidgade arkivlokaler. Det är, som jag sagt tidigare, mycket positivt att utskottet så tydligt framför sin uppfattning att det från kulturmiljösynpunkt är synnerligen angeläget att slottsmiljön i Vadstena återställs inom den närmaste tiden. Vi motionärer delar gitvetvis denna synpunkt, men vi ser också att man på det här viset skulle kunna klara Landsarkivets behov av utökade lokalytor. Vi menar också att det ur samhällsekonomiskt perspektiv måste vara mer ekonomiskt att lösa dessa frågor tillsammans och i vilket fall inte göra sådana åtgärder att det förhindrar en gemensam lösning. Jag vill fråga utskottets ledamöter -- även om det redan har kommit fram vissa synpunkter -- hur de diskuterat i den här frågan. Innebär ert ställningstagande att ni anser att det skall vara möjligt att inrymma arkivutrymmen i de vallar som man avser att återuppföra? Jag ser fram emot att få svar på frågan. Samtidigt yrkar jag givetvis bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man kan se att intressena kolliderar ganska snart. Jag tackar Stina Gustavsson för svaret. Jag hoppas, som jag sade tidigare, att man gör det som är viktigast ur samhällsekonomisk synpunkt. Om man återuppför slottet ur kultursynpunkt är det också mycket viktigt att ha en levande kulturmiljö. Här skulle man kunna kombinera ett återuppförande av vallarna med en bra användning för dem. Jag kan upprepa att jag är nöjd. Jag kan väl också säga att i Östergötland har vi oerhört eniga över partigränserna i den här frågan. Det visar de motioner som har avlämnats under årens lopp.

Herr talman! Jag vill bara säga till Sonia Karlsson att utskottet under alla år har haft ambitionen att man skall bestämma sig för vad man skall göra med riksarkivet. Åtminstone i vårt parti har vi diskuterat att om man skall restaurera bör man göra det på ett sådant sätt att man inte förhindrar tillgången till arkivlokaler. Vi har ansett att just nu bör vi vänta och se vad man kommer fram till. Utskottet får återkomma vid ett annat tillfälle och se efter om man inte har rättat sig efter vad vi under så många års tid har sagt. En annan sak som är anmärkningsvärd, som Sonia Karlsson inte rår för, är att ingen representant för Ny demokrati är här och yrkar bifall till partiets reservationer. Om man tycker det är viktigt...
Herr talman! Jag är nöjd med svaret. Jag känner att jag har utskottets ledamöter med mig i den här frågan. Jag hoppas att man när man gör dessa bedömningar kommer att komma fram till att den bästa lösningen är att både återuppföra slottsvallarna och att bedriva en bra verksamhet vid landsarkivet i Vadstena.

Herr talman! Jag kan säga att jag i viss utsträckning står här och firar tioårsjubileum. Jag tror att det är tio år sedan jag skrev min första motion om utbyggnad av Vadstena vallar. Elisabeth Persson har redan berört hela historien. Det är delvis en eländes historia, skulle man kunna säga. Det har genom tiderna fattats många beslut om en restaurering av Vadstena slott -- utan att en restaurering verkligen har kommit till stånd. Nu skriver utskottet att man eftersträvar en ''fortsatt utbyggnad och restaurering av Vadstena slottsanläggning''. Leo Persson konstaterade tidigare att han och det parti han företräder är fullt beredda att ta de hänsyn som här behöver tas, så att de utbyggda lokalerna kan användas på bästa möjliga sätt. Jag förutsätter att jag slipper åerkomma med en motion om Vadstena slotts vallar i framtiden. Den restaurering som ägde rum var klar 1982. Då hade man fått okej från Riksantikvarieämbetet, så till vida att om man senast år 1992 hade färdigställt allt kunde man få dispens för några år. Nu är det 1994. Vi har inte sett något resultat, men om det fattas ett beslut som sedan omsätts i praktiken är det bra. I Vadstena är man litet rädd. Elisabeth Persson talade om att det kunde bli fråga om att skyffla dit ett antal sandhögar. Det är väl i så fall snarare risk för att det blir jordhögar, och det vore sannerligen inte mycket bättre. När man en gång i tiden gjorde en utbyggnad gjorde man naturligtvis en mycket stor miss, eftersom man inte byggde ut det här i sin helhet. Som vi alla vet har man en avklippt vall. Man kan bara hoppas att det inför framtiden görs någon form av betongfundament som sedan kan utnyttjas i de sammanhang som kan bli aktuella. Utskottet har helt klart för sig att det behövs ytor. Det kommer säkert att behövas ytterligare arkivutrymmen. De lokaler man nu använder är inte särskilt ändamålsenliga. Man behöver bygga ut ytterligare utrymmen i slottet. Det behövs även för kulturella ändamål, vilket har påpekats. Det behövs ur rent turismsynpunkt. Hur som helst är det roligt att kunna konstatera att utskottet nu har varit positivt. Jag förutsätter att de som skall verkställa beslutet tar alla de hänsyn som talarna har anfört för att se till att Vadstena används på bästa sätt i framtiden. Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara understryka att Vadstena slott förvisso inte är något slags lokalangelägenhet vare sig för Vadstena eller för västra Östergötland. Vadstena slott är förvisso ett riksintresse. Jag har tidigare sagt att om slottet hade legat i Stockholm hade problemet säkert varit åtgärdat för länge sedan. Nu gör slottet inte det, men en välvillig riksdag kan ändå se till att man reparerar de fadäser som har begåtts i det förgångna. Tack, snälla utskottet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Birger Hagård och jag brukar vanligtvis befinna oss på var sin sida om vallgraven. Även om vi kanske inte kommer att mötas på barrikaderna ser jag fram emot att vi kan mötas på toppen av Vadstena slotts vallar inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag ser fram emot detta. Jag vill också verkligen betona att det har varit mycket angenämt att driva den här frågan i kulturutskottet, eftersom en enig östgötabänk har ställt sig bakom förslagen. Jag delar faktiskt också Birger Hagårds uppfattning att det finns skäl att förutsätta att alla berörda parter kommer att ta sitt ansvar och att det inte bara kommer att bli sand-, jord eller andra högar utan väl fungerande vallar. Det här ärendet har blivit mycket väl dokumenterat i kulturutskottets betänkanden under årens lopp. Av olika skäl har man visserligen avstyrkt motionsyrkandena. Det har dock främst berott på att man har inväntat besked om hur det skall gå med det ena eller det andra. Man har t.ex. inväntat Riksarkivets behandling av arkivet i Karlstad, och man har väntat på utredningar. I utskottet har det inte funnits några principiella skäl som har gällt arkiven. Det är inte därför man inte har tillstyrkt motionerna tidigare. Jag ser fram emot att vi alla kommer att kunna mötas på borggården. De som vill får väl klättra upp på barrikaderna.
Herr talman! Regeringen hanterar det här ärendet mycket förståndigt med utgångspunkt från de beskrivningar utskottet gjort i ärendet under årens lopp. Jag hoppas verkligen att Birger Hagård hjälper till och ser till att det blir resultat av det beslut vi här skall fatta.
Herr talman! Jag tackar Leo Persson för de orden och Elisabeth Persson för hennes vilja att mötas på Vadstena slott. Det skall väl kunna bli ett ordentligt gästabud där vad det lider. Förvisso behövs alla goda krafter för att se till att det här inte sjabblas bort. Det finns alltid en risk för det. I Vadstena slotts månghundraåriga historia har vi kunnat se att det inte alltid har blivit så som man har haft anledning att tro och hoppas. Med så många goda krafter och med så stark uppslutning från kulturutskottets sida är det klart att vi kommer att klara av alla onda makter och deras angrepp på Vadstena slott i framtiden.

Herr talman! Det är mycket roligare att diskutera saker som man är överens om i kammaren än motsatsen. Jag kommer att vara kortfattad. När det gäller betänkandet Massmedier m.m. har vi i Vänsterpartiet särskilt tagit fasta på en punkt, nämligen medelsanvisning till stöd till filmkulturell verksamhet. Vi tycker inte att det finns skäl för att skära ner 7--8 miljoner, som är föreslagna i budgetpropositionen. Vi ser att det finns stor risk för att exempelvis filmtidningen Chaplin som verkligen har slagit igenom, fått en bred läsekrets och ett gott renommé när det gäller att beskriva vad som är på gång på det filmpolitiska området kommer att drabbas. Filmvisningsverksamheten för barn och ungdomar kommer att få stryka på foten. Eftersom just de grupperna är en målgrupp för alla våra kulturpolitiska satsningar vill vi anslå 8,298 miljoner kronor extra till stöd till filmkulturell verksamhet. Detta framgår av meningsyttringen som berör mom. 6. Jag vill med detta yrka bifall till meningsyttringen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Man kan säga att det är ett slags uppsamlingsbetänkande som tar upp en rad olika områden. Jag tänker ägna mig åt området som berör film. Vid årsskiftet 1992/93 kom ett nytt avtal till stånd. Det nya film och videoavtalet slöts mellan en rad branschföreträdare: staten, Svensk Television och Nordisk Television AB. Det innebär att man skall lämna bidrag för biograf och videoverksamhet på mindre och medelstora orter och produktionsstöd. Jag förvånar mig över att Monica Widnemark i sitt inlägg påstår att det inte hände någonting inom filmbranschen. Det som har kommit fram under våra diskussioner vid de olika uppvaktningar som vi har haft är att efterhandsstödet till filmerna har blivit så stort att pengarna inte har räckt till förhandsstöd. Det har producerats så mycket bra film i Sverige så att man behövt mer pengar än man har tänkt sig. Bara 65 % av stödet avser efterhandsstöd i stället för 75 % som man sade i avtalet. Detta har vi faktiskt haft uppe i utskottet, och jag menar att det är viktigt att man gör en avvägning, som det sägs i avtalet. Man kan pröva det här i slutet av detta år och då se över formerna. Det var några andra frågor gällande avtalet som vi tog upp i utskottet och som vi är eniga om. Det gällde hur man beräknade antalet biografbesökare. För att man skall få något efterhandsstöd måste filmen under ett år ha setts av minst 30 000 besökare. Det måste vara en enskild person som har betalat biljetten. Men många går på bio i grupp, och många skolor köper föreställningar. Det visar sig att den typen av biobesökare alltså inte får räknas med. När utskottet besöktes av oberoende filmare togs dessa frågor upp. De kunde då berätta att Suzanne Ostens film, som har setts av mer än 150 000 ungdomar och vuxna, inte får något efterhandsstöd, eftersom största delen av föreställningarna visades för den här typen av grupper. Eftersom Sverige är ett oerhört biograftätt land -- Sverige är faktiskt det mest biograftäta landet i världen, fick jag höra vid en konferens i våras -- är det väldigt viktigt att sådana här besökare räknas. Jag hoppas att dessa frågor kommer med när avtalet ses över under 1994/95. Det var vi i utskottet också eniga om. När det gäller den andra delen av anslaget som skall gå till filmkulturell verksamhet har regeringen föreslagit en minskning. Man är litet besviken över det sätt på vilket Filminstitutet har skött budgetverksamheten. Här har vi i utskottet också varit eniga. Vi anser att Filminstitutet självt måste få bestämma över sin verksamhet med hänsyn till den korta tid som man har haft på sig sedan det nya avtalet skrevs och sedan de nya förhållandena började gälla. Vi föreslår därför en annan konstruktion av stödet till filmkulturell verksamhet. Det innebär att Filminstitutet självt får avgöra medelsfördelningen till olika bidragsändamål. Däremot -- vilket Elisabeth Persson tog upp -- vill vi i utskottet inte alls säga att pengar inte skall gå till barn och ungdom. Elisabeth Persson var ju orolig för detta. I stället säger vi att minst 21 miljoner kronor skall gå till barn och ungdom. Där är det viktigt att den nivå som regeringen har förordat för nästa budgetår uppfylls. Någon nämnde här tidningen Chaplin. Jag håller med om att det är en tidning som verkligen har förändrats. Den har fått en fräsch och modern framtoning och allt fler läsare. Men den tidningen behöver kanske inte längre enbart bekostas av Filminstitutet. Den kan nog leva ett eget liv på den marknad där allt fler blir intresserade av film. Jag tror att Chaplin har en framtid hur än läget blir. Men, som sagt, det blir alltså Filminstitutet självt -- och inte vi här i kammaren -- som skall avgöra det. Sedan har också beslutet från föregående år tagits upp här. Några motioner vill få till stånd en omprövning, så att det återigen blir tillåtet för Filminstitutet att importera film för vuxna. Jag besöker gärna filmfestivaler, och jag kan inte förstå synpunkterna att det inte finns någon utländsk film i Sverige och att all film bara kommer från Europa. På de flesta festivaler finns det faktiskt filmer från hela världen, Japan, Sydamerika, Indien osv. Problemet är däremot att dessa filmer inte når en större publik, och det har väldigt litet att göra med importen av vuxenfilm. Det handlar helt enkelt om intresset för den här typen av film. Det vore oerhört bra om intresset för kvalitetsfilm kunde ökas. Men det tror jag inte att vi gör genom att importera mera film. Det räcker med de filmer som vi redan importerar.
Herr talman! Det var många ''kanske'' och mycket fromma förhoppningar om tidningen Chaplin i Birgitta Wistrands anförande. Filminstitutet kan kanske ordna någon annan finansiering. Det kan kanske ordna sig i alla fall. Jag önskar att jag kunde vara lika optimistisk som Birgitta Wistrand. Men det är väldigt svårt att trolla med knäna om det inte finns några pengar till verksamhet. Resurserna ramlar inte ner som manna från himlen. Då är det inte annat än indragning av verksamheten som står till buds. Nu skall en verksamhet som kostar 8 miljoner kronor bort. Även om barn och ungdomsdelen skall få 21 miljoner, betyder det lika fullt att en hel del viktig verksamhet försvinner. Jag är för min del väldigt orolig för att exempelvis det nyaste tillskottet -- detta med filmkulturell verksamhet i skolan -- är i farozonen. Den oron delar jag med många som är insatta i det hela. Det är den verksamheten som är lättast att plocka bort. Men jag vill påstå att detta med filmkulturell verksamhet i skolan är något som Filminstitutet på sistone har verkat för och som kanske har haft den största betydelsen för framtiden. Som sagt, det hade varit trevligt om Birgitta Wistrand inte hade varit fullt så optimistisk utan i stället litet mer realistisk och stött förslagen om mer pengar till Filminstitutet.
Herr talman! Jag är inte bara optimistisk, utan jag är också realistisk. Jag anser att Chaplin är en tidning för hela branschen. Enligt propositionen skall ju inte Filminstitutet stödja den typen av aktiviteter. Branschen har intresse av att det finns en sådan här tidning. Därför måste också branschen ställa upp och inte bara staten.
Jag tror att det hade gett det bästa resultatet, trots aldrig så fromma förhoppningar.

Herr talman! Jag försökte att säga i mitt inlägg att problemet inte är importen av vuxenfilm och kvalitetsfilm, utan problemet är att de importerade filmerna får en så dålig spridning. Ett oerhört problem, som vi kan ta upp och diskutera här i kammaren, är hur filmer distribueras i landet. Det är det som är problemet. Vid den senaste filmfestivalen som jag besökte visades 25 filmer från Indien. Dessa filmer finns alltså, men det finns inga möjligheter att visa dem annat än i begränsade grupper, i slutna sällskap och på filmklubbar, därför att de inte går att distribuera. Det är en viktig fråga som vi inte har tagit upp, men som det kan finnas skäl att diskutera.

Herr talman! Det kommer hela tiden in nya filmer, Monica Widnemark. Det finns många som importer film just ifrån Indien. Jag vet att det finns några länder där det är speciella svårigheter, men kontakterna med de flesta länder är goda. Jag vill återkomma till att det är distributionen, möjligheten att visa dessa filmer, som är problemet. Det är inte en massa gamla filmer som åker runt, utan det är nya filmer som har svårt att hitta tittare.

Herr talman! Jämställdhetsfrågorna står numera i fokus, vilket jag tycker är bra. Men för att kunna föra en seriös jämställdhetsdebatt behövs opartiska, fördjupade offentliga studier och tillgång till statistik. Redovisningar av klass och könsuppdelade vanor är av mycket stor betydelse. I det socialdemokratiska kvinnoförbundet är vi mycket oroade över den utveckling som nu sker. Om detta har vi motionerat. Med SCB:s nya inriktning, att sälja sina tjänster till olika kunder, finns det stora risker för att kvinnostatistiken eftersätts eller blir mindre allsidig. Herr talman! Läget för mediestatistiken är bekymmersamt. Tidigare fanns en omfattande program och publikforskning inom Sveriges radio, samlade systematiskt kunskaper om kvinnor och om medier: Hur presenteras kvinnor i olika medier? Hur ser kvinnors yrkesroller ut i verkligheten och i fiktionen? Har barnprogrammen förändrats till det bättre eller sämre när det gäller könsrollsmönster? Vilka tittarvanor har kvinnor och män? Herr talman! Det arbete som PUB utförde på jämställdhetsområdet är omistligt. I en mediemiljö som innebär ökad kommersialisering och där reklamens kvinnosyn lämnar mycket i övrigt att önska kan vi inte acceptera att den enda seriösa och systematiska bearbetningen av programforskning och tittarundersökningar försvinner. Det är viktigt med oberoende undersökningar i en tid när tittarundersökningar och statistik i övrigt görs till handelsvara och bara är tillgängliga för dem som beställt undersökningarna. På jämställdhetsområdet finns det stor risk för att obekväma fakta aldrig får någon beställare. För närvarande upplever vi en snabb förändring av massmedieutbudet, främst genom det ökade antalet kommersiella TV och radiokanaler. Undersökningar om hur detta påverkar programutbud och tittarvanor, inte minst ur könsrollsperspektiv, är därför angelägna uppgifter. I och med att tittarmätningar tas över av kommersiella företag blir antalet tittare det viktigaste mätkriteriet. PUB:s mätningar innebar en fördjupad kunskap både om vilka som tittade på vad och vad de tyckte om programmen. Nordiska dokumentationscentralen för masskommunikationsforskning vid Göteborgs universitet, Nordicom, har fått i uppdrag att sköta några av de uppgifter som tidigare sköttes av PUB. Det handlar om en tillfällig lösning, främst för att bidra till att rädda insamling av underlag och utgivning av publikationen Mediebarometern. För detta har Nordicom tillförts medel. Samtidigt har en utredare tillsatts för att se över frågan om sektorsforskning om massmedierna, inkl. den typ av forskning som tidigare bedrevs av PUB. De medel som Nordicom tillförts är helt otillräckliga och medger inte en fortsatt jämställdhetsforskning i den utsträckning som är önskvärd. Det finns alltså två problem.

Herr talman! Med hänsyn till kommersialiseringen av TV-mediet är det särskilt viktigt att en av kommersiella intressen oberoende instans offentliggör statistik på detta område och att statistiken inte är reserverad för dem som kan betala för den. Vi socialdemokrater föreslår därför, utöver regeringens förslag, en ökning av anslaget till Nordicom med 1 miljon kronor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! Bengt Silfverstrand och jag har delat upp betänkandet mellan oss. Jag skall mest uppehålla mig vid sådant som har med grundutbildning i högskolan att göra, medan min värderade kollega Bengt Silfverstrand skall ta upp frågor som har att göra med forskning och organisatoriska frågor. Jag vill till de kära vänner som finns i kammaren och till dem som möjligen lyssnar säga att det i vårt betänkande finns många enhälligt avstyrkta motionsyrkanden. Detta beror i huvudsak på två saker. Det ena är att vi befinner oss i en treårig budgetperiod. Av det skälet vill vi inte att så många nya frågor skall tas upp, utan vi försöker att bedöma dem i ett svep. Ett annat skäl är att vi har bestämt att vi inte skall bestämma om dem. Av det skälet har de avstyrkts. Det vore bra om detta studerades litet grand, för det har att göra med hur mycket man anstränger sig i framtiden när det gäller motionsskrivande. Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till de motioner som jag känner mig ansvarig för, motionerna 2, 5 och 14. Herr talman! Vi socialdemokrater värderar högskoleutbildningen utomordentligt högt. Det går nästan inte att med ord beskriva hur viktig högskoleutbildningen är. Den skall bidra till en god och hög allmän utbildningsnivå i landet. Den skall både möta samhällets behov av välutbildade människor i regioner i hela landet, och den skall möta ungas och äldres längtan efter kunskaper. Högskolan skall utbilda, forska, sprida kunskaper och skapa nya kunskaper. Vi är alla oerhört beroende av högskolan. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt med en likvärdig standard och kvalitet på högskoleutbildningen i hela landet. Det innebär samtidigt att vi ihärdigt motarbetar och slår ifrån oss alla påståenden om och symtom på att högskolan skulle kategoriklyvas mellan universitet och forskande fackhögskolor å den ena sidan och regionala högskolor utan forskning å den andra sidan. Det är väsentligt både för de enskilda studenterna och för olika landsändar att vi tar ansvar för kvaliteten och för de högskoleenheter som vi tillsammans har skapat. Därför är detta en av våra väsentligaste ideologiska, känslomässiga och alla möjliga punkter. Högskolan skall vara tillgänglig för alla. Den skall vara tillgänglig för exempelvis handikappade, vilket vi särskilt har tagit upp. Självfallet skall den vara tillgänglig för ungdomar som vill studera, för äldre som av olika skäl vill återgå till utbildning, för dem som har möjlighet att studera på heltid, för dem som kan, vill och behöver studera på deltid, för dem som bor långt ifrån en högskoleort liksom för dem som bor nära. Den skall vara tillgänglig för män och kvinnor samt för människor med studieintresse från alla sociala samhällsskikt. Så kan man inledningsvis uttrycka sig, och detta skulle kunna utgöra ett underlag för en principiell debatt. Men riksdagen har, som jag ser saken, ett bekymmer. Som regeringen har valt att presentera högskolefrågorna under våren har vi nämligen fått det här styckevis och delt. Kanske är det bäst att vid ett annat tillfälle få en större principiell debatt. I budgetpropositionen får vi i stort sett en uppräkning av vad man tänkt sig göra senare. Det gäller sommaruniversitet, trainee-utbildning osv. I mars fick vi en särskild proposition med inriktning på forskning och den behandlas just nu i utskottet. Den propositionen handlar bitvis om samma saker som det var fråga om i januari. Man tar t.ex. upp kvalitetsdelen i resursfördelningssystemet, hur det skall vara med Stockholm osv. Samtidigt som vi behandlar dessa frågor i utskottet kommer kompletteringspropositionen, som också innehåller delar av det här. Det betyder att vi under en och samma dag behandlar i stort sett samma frågor flera gånger om. Det blir därför ryckigt och litet svårt. Dessutom är det inte alldeles lätt att föra en viktig debatt när det förhåller sig på det här sättet. Jag tror också att högskolorna har svårt att veta vad vi egentligen håller på med. Möjligen har regeringen litet bråttom. Man känner kanske att man inte får förnyat förtroende till hösten, och därför känner man kanske att man behöver få fram saker och ting rätt fort. Jag skall så kommentera några reservationer på det område som jag känner ett särskilt ansvar för. Till en del andra frågor får vi, som sagt, möjlighet att återkomma senare i debatten. Först gäller det dimensioneringen, utbildningsuppdraget. Man kan säga att det finns tiotusentals ungdomar som vill studera -- ja, det gäller även äldre för den delen, men framför allt handlar det om ungdomar. Vi behöver fler högskoleutbildade. Det säger alla. Det är alltså allmänt omvittnat. Arbetslösheten gör ju att det är väldigt svårt för många ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Därför skulle de, och det är ett gott alternativ, vilja välja studier i stället för arbetslöshet. Av det skälet, men naturligtvis också av principiella allmänna utbildningspolitiska skäl, har vi tyckt att man borde dels ha gett ordentliga besked till universiteten och högskolorna -- och det borde ha skett redan i januari -- dels ha talat om vad dessa skulle kunna få bedriva. Dessutom tycker vi att man kunde ha tagit i litet mera. Därför har vi föreslagit, och detta tas upp i reservation nr 2, att det behövs 3 000 vanliga helårsplatser -- när jag säger ''vanliga'' skall man jämföra med vad jag i övrigt har att säga -- utöver vad regeringen har talat om. Därutöver behövs det 500 platser riktade särskilt mot yrkesteknisk högskoleutbildning, 500 platser riktade särskilt mot distansutbildning -- i andra sammanhang när det gällt resursfördelningssystem har vi varit litet oroliga just på den punkten -- och 500 platser i fråga om basutbildning. Vi har tyckt, och tycker egentligen fortfarande, att man redan tidigare borde ha gett ordentliga besked till högskolorna om de här sakerna. Men jag gissar att vi får anledning att återkomma också till denna fråga, eftersom den kommer tillbaka i kompletteringspropositionen. Yrkesteknisk högskoleutbildning har ju diskuterats i ett annat sammanhang här på eftermiddagen. Där uppfattar vi ett markant ointresse från regeringens sida. Yrkesteknisk högskoleutbildning är ett bra och väl beprövat instrument för det som vi alla för närvarande vill ha, nämligen en kompetenshöjning. Det finns goda erfarenheter på området. Dessutom finns det intresse för att utveckla den yrkestekniska högskoleutbildningen. Denna behöver alltså både öka volymmässigt och utvecklas vad gäller dess inriktning. De här frågorna har vi tagit upp. Nu får vi ganska entydiga signaler från de högskolor som betvivlar den yrkestekniska högskoleutbildningen med anledning av de beslut om en förändrad studiefinansiering som har debatterats under eftermiddagen. Nästan alla säger: Vi kan inte rekrytera. Det här kommer inte att gå. Jag tycker att det är en något märklig ordning här. Samtidigt försöker man ju finna tekniker för att i andra sammanhang öka kompetensen. Riksdagsmajoriteten vill inte ha en utökning. Den vill inte vara med och utveckla det här. Jag undrar verkligen vad det beror på. Beror det på ett slags ideologisk låsning, eller vad? Själv undrar jag över beskeden för framtiden på den här punkten. Ett stort problem är att det är för få ungdomar som söker sig till naturvetenskaplig och teknisk utbildning i gymnasieskolan. Vi vet att regeringen utreder de här frågorna och har gett uppdrag åt olika håll. Men vi menar att riksdagen behöver få en samlad redovisning när det gäller strategin för hur man skall komma till rätta med detta problem. Det här problemet kommer att bli större framöver när ungdomskullarna minskar. Ännu går det att rekrytera till teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Men här kommer vi att få se ett stort problem. En satsning på teknisk och naturvetenskaplig utbildning -- det gäller då kortsiktigt inom de enheter som redan bedriver sådan utbildning, men det gäller också en utredning för framtiden om en ny teknisk högskola -- är en oerhört angelägen sak. Men då måste vi veta att det finns studenter. Det behövs alltså insatser på en rad områden i det här sammanhanget. Till slut, herr talman, vill jag nämna Mälardalens högskola, som behöver kunna fortsätta att bedriva barn och ungdomspedagogisk utbildning. Det behövs inte för högskolans volym utan därför att man i trakten behöver människor med en sådan här utbildning både för att kunna rekrytera folk till barnomsorgen och för att kunna vidareutbilda dem som redan finns inom barnomsorgen. Av det skälet har vi lyft fram den här frågan.

Fru talman! Jag kommer inte att nu yrka bifall till den motion som vi har väckt och som behandlas i föreliggande betänkande. Med hänsyn till kammarens arbetssituation kommer jag i stället vid voteringen att stödja vissa socialdemokratiska reservationer. Högskolepolitiken -- jag tänker då på universitetsutbildning, forskningsverksamhet och högskoleutbildning -- vad skall vi med den till i vårt samhälle? För oss i Vänsterpartiet är högskolepolitiken integrerad i den samlade politiken -- i en politik som syftar till en rättvis fördelning av samhällets resurser, en ökad demokratisering av samhället samt ökad jämställdhet och jämlikhet. Vi tror nämligen att ett samhälle mår bättre ju mindre sociala skillnader det kännetecknas av. Därför är högskolepolitiken mycket viktig i det sammanhanget. Högskolepolitiken är viktig i ett framtidsperspektiv, eftersom vi vet att vi går in i ett alltmer komplicerat samhälle tekniskt och kanske också kulturellt men även ekonomiskt -- i det avseendet är det redan så -- och socialt. Det behövs fördjupade kunskaper för att människor skall kunna delta i den politiska samhällsdebatten. Därför är det viktigt att vi också får sådana personer att söka sig till högskolestudier som kommer från miljöer där det kanske inte är en tradition att välja akademiska utbildningar. Detta ställer krav på högskolans sätt att visa sitt ansikte utåt. Det ställer också krav på den högskolepolitik som drivs från denna kammare men också från regeringens sida. Vi vill liksom Socialdemokraterna ha en ytterligare expansion av högskoleplatserna. Vi har föreslagit att ungefär 10 000 platser till vore rimligt att vi från riksdagen erbjuder våra högskolor. Sedan låter vi dem avgöra så att inte kvaliteten riskeras vid en sådan expansion. Vi står också inför andra problem. Ungdomskullarna minskar framöver. Vi måste inse att det leder till att vi står inför flaskhalsproblem. Vi menar från Vänsterpartiets sida att det kanske är dags att vi mer riktar blickarna mot grundskola och gymnasieskola när vi diskuterar vilken högskolepolitik vi skall föra framöver och vilken omfattning som skall gälla. Vi vill ha en likvärdig högskola, liksom vi vill ha en likvärdig grundskola och gymnasieskola. Det är i det här perspektivet som det också är viktigt att lyfta in diskussionen om att försöka åstadkomma en attitydförändring i samhället, så att studier mer och mer jämställs med arbete. Vi tycker att den politik som förs på högskolans område i dag innebär dubbla budskap. Om man skall kunna få en djup attitydförändring till högskolestudier måste vi naturligtvis bryta den sociala snedrekryteringen till högskolorna. Men vi måste också se till att alla de som står utanför själva verksamheten, alla de som är med och via skattsedeln bestrider kostnaden för högskoleutbildningen, kan dras med i debatten, i diskussionen, i känslan för en utvecklad, utbyggd och kvalitativt god högskoleutbildning.

Det ligger en mycket viktig social signal i den här utvecklingen. Den tror jag är olycklig om vi politiskt skall kunna motivera ökat stöd, att vi använder mer skattemedel framöver för att bygga ut högskoleverksamheten, med allt vad den innebär. Därför har vi från Vänsterpartiets sida kraftigt kritiserat detta, och vi menar att det är fel väg att gå. Vi tror också att det var fel väg att gå när man lade ned UHÄ. Nu har vi fått rätt. Vi sade: Detta är fel. I och för sig kanske UHÄ kan bantas litet grand och vi kan lägga ut mer beslutsrättigheter på de enskilda högskolorna, men det behövs ett gemensamt centralt verk för att sköta en nationell högskolepolitik. Nu visar det sig t.ex. i den tilläggsbudget som kammaren skall behandla snart att vi fick rätt. Det blev dyrare att splittra den centrala myndighetsstrukturen. Därför har vi föreslagit att man borde utreda möjligheterna att upprätta ett studentverk. Det är det arbetsnamn vi har gett det. Det skulle jobba både mot högskolorna och med högskolorna, mot studenterna och med studenterna. Den decentraliseringsiver som vi har sett har också lett till problem och många knepigheter för studenter, tycker jag. Det visar kanske -- ni får ursäkta litet -- att tanken bakom de beslut som har fattats här i riksdagen inte har nått ut riktigt ordentligt till högskolorna. Jag kan t.ex. inte förstå varför jag skall få extra poäng för att jag i första hand söker till en läkarutbildning på en viss ort där man utbildar läkare. Det gör väl inte mig mer kvalificerad att bli läkare att jag råkar söka en viss geografisk utbildningsort i första hand. Det kan jag inte förstå riktigt. Det har också visat sig att man ute på högskolorna inte känner till de kvalifikationer och den kompetens som unga studerande kämpar till sig när de går olika gymnasieutbildningar. De vet inte att de har allmän behörighet till högskoleutbildning när de går de treåriga gymnasieutbildningarna. Det finns mycket att göra på studie och yrkesvägledningens område, både på högskolesidan och naturligtvis lägre ned i utbildningsväsendet. Det pratas ofta om konkurrens, om incitament för att man skall bli bättre från högskolans sida. Jag tror inte att man kan driva konkurrenstänkandet alltför långt i de här sammanhangen. Jag tror att det förr eller senare övergår till en kostnad. Jag tror att det kanske är dags att vända debatten och säga: Hur kan vi öka effektiviteten, hur kan vi förbättra kvaliteten genom att ge incitament för ökad samverkan mellan högskolorna? Det ligger också inom själva högskolan. Man kanske skulle titta litet grand på detta och ge incitament, som det heter med ett fint ord, för att högskolorna skulle arbeta mer aktivt med jämställdhetsinsatser. Vi har föreslagit att det när en högskola når bra resultat när det gäller jämställdheten, borde kunna återspeglas i ett resurstilldelningssystem. Vi kan återkomma till den debatten senare här i kammaren. De små och medelstora högskolorna spelar en viktig roll i vår samlade högskolepolitik. Vi har i tolv års tid i denna kammare föreslagit fasta forskningsresurser för de små och medelstora högskolorna. De har varit kvalificerade för detta under en rad av år. Jag förstår inte varifrån detta motstånd kommer. Det finns företrädare för den här ståndpunkten i vartenda politiskt parti i den här kammaren. I valrörelsen får vi säkert höra allihop prata sig varma -- åtminstone om de är på ort och ställe -- för fasta forskningsresurser. Men på något ställe gör alltså den politiska processen halt. Jag kan inte göra någon annan tolkning än att detta måste bero på att kamphästarna från de stora universitetsorterna fortfarande har ett alltför stort inflytande i Utbildningsdepartementet. Det måste bero på det. Vi måste skapa fler doktorandtjänster för att få en ökad genomströmning genom forskningssystemet, se till så att vi får en ökad försörjning av lärare -- både lektorstjänster på gymnasienivå och fler lärare i högskolan. Vi vill utreda förutsättningarna för en ny teknisk högskola. Det är nödvändigt. Det behöver inte vara en ny enhet som skall byggas upp på någon slätt någonstans. Den kan anta karaktären, menar vi, av att man bygger ut den tekniska utbildningen på ett par tre befintliga högskolor som i dag inte har teknisk fakultet. Vi är öppna för alla möjligheter bara de får karaktären, volymen, omfånget av en ny teknisk högskola. Vi vill öka forskningsanknytningen, inte bara när det gäller småföretagsamheten. Vi vill också öka forskningsanknytningen mellan högskola och offentliga institutioner. Vi vill öka satsningen när det gäller forskningen med inriktning på tjänstesektorn. De här två politiska förslagen hänger ihop, eftersom vi menar att en inte oväsentlig exportinkomst för svensk del framöver kan vara just tjänsteproduktion. Därmed har vi visat att vår utbildnings och högskolepolitik också innehåller en del näringspolitik. Fru talman! Det skulle gå att prata mycket om detta. Jag skulle vilja att vi framöver fick en chans att bryta våra politiska åsikter om vad vi vill med högskolepolitiken, kanske inte enbart diskutera de isolerade förslagen utan ha en framtidsdebatt.

Herr talman! Med all respekt för Björn Samuelsons önskan om att ha en djupare framtidsdebatt tycker jag att vi skulle bestämma oss för att ta den när proposition 177 skall behandlas -- där finns de djupa ideologiska skillnaderna -- och inte just i kväll när vi behandlar andra året i en treårig budgetprocess. Jag skall inte säga mer om det. Men jag skall svara på några frågor som Björn Samuelson ställde. Han tog bl.a. upp UHÄ. Att UHÄ:s nedläggning var orsaken till olika problem som just nu har visat sig tycker jag är att dra för stora växlar. Det finns ingenting som säger att det finns ett klart samband. Vi har ersatt UHÄ med andra typer av kvalitetskontroll, uppföljnings och utvärderingssystem. Jag tror inte att UHÄ i sig skulle ha kunnat hantera den utveckling som högskolan nu går igenom. Dessutom skulle jag vilja säga några ord om den allmänna behörigheten från gymnasieskolan. Vi har varit överens om att samtliga 16 program i den treåriga gymnasieutbildningen skall ge en allmän behörighet. Men det är inte automatiskt detsamma som att man också är behörig till samtliga utbildningar på högskolan. Det är en ribba man har passerat. Sedan måste man utifrån var man skall studera tillägna sig ytterligare behörighet. Den definitionen av allmän behörighet trodde jag faktiskt att vi var överens om. Vi skall inte härifrån sprida det som tydligen har spritts på vissa grundskolor och gymnasieskolor, att alla linjer tvärs över ger behörighet att komma in överallt. Då lurar vi ungdomar, och det skall vi inte medverka till. Berit Löfstedt började med ett par förklaringar som jag är tacksam för. Nu slipper jag ta upp dem. Jag skulle med det jag säger nu mer vilja bemöta de reservationer som har avgivits. Vi kan börja med de handikappade studenterna som berörs i reservation 1. Vi har ett nytt system. Varje universitet och högskola har ett tydligt ansvar för sina handikappade studenter. Det finns också en procentsats som skall sättas av, och det finns en central pott där större investeringar kan sökas. Den ligger nära anslaget för Stockholms universitet. Därifrån har inte kommit något larm att det inte räcker. Jag hade bättre förstått om vi hade kunnat föra en diskussion om attityderna gentemot handikappade studenter ute i högskolevärlden -- de attityder som finns inne i högskolan, mellan studenter och kanske även bland lärarna. Tillsammans skall vi försöka bearbeta de här attityderna. Vi skall försöka ge signalen att det är en självklarhet att även handikappade studenter har en naturlig hemvist i vårt högskolesystem och inte börja fightas om procentsatsen skall vara 0,15 % eller 0,20 %. Det för inte som jag ser det frågan framåt. Berit Löfstedt tog upp frågan om att öka platserna. Vi har faktiskt inom planeringsramen ökat platserna mellan år 1991 och år 1995 med 50 000. Det ger ett spelutrymme på 30 000 platser som de olika högskolorna kan öka med inom sitt eget ansvarsområde om de ser att de har resurser, lärare och lokaler. Berit Löfstedt, som bara kategoriskt sade att man måste öka, glömde bort att det finns en mottagarsida. Med det menar jag lärarna och strukturer. Mottagarsidan har kraftsamlat sig alldeles oerhört för att klara den stora ökning som vi tillsammans har krävt av den. Dessutom finns i kompletteringspropositionen ett förslag till en viss ökning, dock inte så stor som socialdemokraterna skulle vilja ha. Er tredje reservation handlar om den nya tekniska högskolan. Vi är helt överens om att Sverige som nation, för att överleva och kunna konkurrera som välfärdsnation, måste höja den allmänna kompetensen bland befolkningen, inte minst den tekniska kompetensen. Det är också en ekonomisk fråga, dvs. hur vi hanterar de resurser som vi har och använder dem på det allra bästa sättet. Universitet och högskolor som har t.ex. civilingenjörsutbildning kan mycket väl samarbeta med högskolor som har ingenjörsutbildning och på så vis tillsammans se till att öka den högre tekniska utbildningen. Som man säger i reservation 4 är detta också ett rekryteringsproblem, inte minst ett problem att rekrytera flickor. Uppdraget har gått till VHS och Skolverket. Det finns två arbetsgrupper. Jag leder den ena och Chris Heister den andra. Dessa arbetar just med problemet hur vi kan rekrytera fler flickor till tekniska utbildningar. Arbetsgrupperna har stora förväntningar men också stora problem, eftersom betinget att se till att öka de tekniska utbildningarna är krävande. Det ställer framför allt krav på högskolorna själva. Skall detta lyckas, skall vi få täckning till våra tekniska högskolors befintliga platser gäller det att rekrytera flickor. Skall det gå, skall flickorna vilja stanna och bidra till utvecklingen gäller det att högskolorna förändrar sig inifrån. Det handlar alltså om att förändra strukturer inne i högskolan och inte bara knuffa in flickor. Då vill de inte stanna kvar. Det handlar om seminariekultur, metodik, pedagogik, läromedel, lärarattityder, handledning, allt. Det jobbet kan ingen annan än högskolorna själva göra. Sedan handlar det naturligtvis också om hur man i gymnasieskolan, grundskolan och t.o.m. förskolan presenterar teknik för riktigt små barn. Reservationerna 5 och 7 handlar om yrkesteknisk högskoleutbildning. Där är vi som sagt överens om att kompetensen måste öka. I dag finns YTH i 15 högskolor. Det finns också högskolor som planerar att införa den, t.ex. Trollhättan/Uddevalla, men som fortfarande inte sökt någon examensrätt. Därför kan man inte heller ha gett dem den. Särbehandlingen av dem som går på YTH har debatterats i samband med studiestödssystemet i kammaren i dag. Om jag förstått det rätt gäller för dem som har sökt nu och som kommer in från den För övrigt har vi senast i dag i utskottet kommit överens om att vuxenutbildningen skall utredas. I den utredningen bör också YTH ingå. Jag skulle vilja säga något om reservation 8, som handlar om basårsutbildningen. Det kan väl inte vara så som ni socialdemokrater påstår att basårsutbildningen i sig, som har funnits i sin nuvarande form ett år, innebär fler problem än den löser. Så har jag läst reservationen. Jag tycker med förlov sagt att jag inte riktigt förstår. Faktum är att basåret har medfört att ett ökat antal unga människor fått kompetens för att gå igenom en teknisk högre utbildning. Det har dessutom inneburit att antalet flickor har ökat. Det är väl ändå positivt. Så har vi den gamla visan om Chalmers och Jönköping. Reservationerna 9, 10, 11, 13 och 16 i olika delar handlar om den motvilja som Socialdemokraterna och Vänstern känner mot att fristående enskilda högskolor finns och att två har blivit stiftelsedrivna. Det är alltså en skillnad i grundsyn mellan oss som ingår i den borgerliga regeringen och socialdemokraterna. Vi anser att det är bra att det finns olika huvudmän. Ni anser inte det. Där står vi. Vi tror att det är bra för utbildningarna i sig, det driver kvaliteten, det är bra att ungdomar får olika vägar att söka, det är bra att man kan gå olika vägar när det gäller själva utbildningens organisation. Det viktiga är att den enskilda studenten inte skall behöva betala. Alla högskolor -- låt mig upprepa det -- fick erbjudandet om att bli stiftelser. Det var tre som svarade. Två har blivit stiftelser. I demokratisk ordning har frågan diskuterats internt av lärare och studenter. Det går inte att påstå att det är påtvingat, varken i Jönköping eller i Chalmers. Fru talman! Jag vill avsluta med en kommentar om organisationer för forum för kvinnliga forskare, som är ett hjärtebarn för utskottet. Trots det har socialdemokraterna skrivit en reservation, reservation 12, och vill ha ännu mer pengar för forumorganisationer. Vi lever andra året i en treårsbudget. När vi fattade beslutet var vi alla överens om att forumorganisationer skulle få mer pengar, att pengarna skulle öronmärkas just för att styrka den inställning som utskottet har till forumorganisationer. De gör ett fantastiskt arbete och är på många sätt föregångare i att uppmärksamma kvinnors villkor i utbildning och forskning. De har verkligen bidragit till ökade insikter om att en balans mellan könen är en kvalitet i sig och har synliggjort kvinnors insatser i vår tid och före oss. Till sist, fru talman, har jag skrivit att studenter är en bristvara. Fru talmannen tittar så strängt på mig att jag inte tänker utveckla detta, utan jag skall göra det när vi behandlar proposition 177. Men vi måste vara medvetna om att studenter framöver, till efter år 2000, kommer att vara en bristvara. Det är inte fråga om att öka här och där, utan vi måste behandla frågan ytterst seriöst.

Fru talman! Tvärsäkert säger Margitta Edgren att UHÄ inte hade kunnat hantera den utveckling som vi nu ser i den svenska högskolan. Själv är jag inte så tvärsäker som Margitta Edgren. Jag tror nog att kompetensen fanns inom UHÄ och att också ett bantat UHÄ hade kunnat ta hand om de frågor som hade blivit aktuella. Jag tror inte att det var nödvändigt att splittra det i två myndigheter. Margitta Edgren säger att det är fel när jag säger att det har blivit dyrare. Det är inte jag som påstår det, utan den informationen har jag fått från departementet. Samma information har Margitta Edgren fått för ett par dagar sedan här på Jag kritiserade studievägledare på högskolan för att de inte känner till vad allmän behörighet är. Nej, det är just det de inte visste. Det är hemskt om den som arbetar på kunskapens högborg inte vet vad han eller hon inte vet, för då vet den inte särskilt mycket, för att travestera Sokrates. En ideologisk debatt kan vi ta i samband med frågan om fonderna. Margitta Edgren talar sig varm för de fristående stiftelsehögskolorna. Hon säger att alla blev erbjudna att bli stiftelsehögskolor. Det kan hända, men det var ingen som hade bett om att få bli en stiftelsehögskola. Det hör också till bilden. Sedan säger Margitta Edgren att de är så bra, att de driver kvaliteten. Här är hon också tvärsäker. Driver kvaliteten -- gentemot vilka? Här återfinner vi alltså den grunddiskussion som vi möter när det handlar om privatskolorna på grundskole och gymnasieskolenivå. Det är som om de allmänneliga högskolorna -- jag kallar dem så, kanske är de ''ofristående'' -- inte skulle präglas av ambitionen att driva kvaliteten och kvalitativ utveckling i sin verksamhet. Det är ett märkligt resonemang.
Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i sin helhet. Jag är ledsen om Björn Samuelson uppfattar mig som tvärsäker. Jag sade att han drog för stora växlar när han sade att UHÄ:s avskaffande är orsak till den tilläggsbudget som i dag har diskuterats och till att syokonsulenterna i högskolan inte vet vad allmän behörighet är. Såvitt jag vet har inte innehållet i begreppet allmän behörighet ändrats. Allmän behörighet var allmän behörighet redan tidigare. Vet inte syokonsulenterna vad det är, är det i alla fall inte något som följts av att UHÄ har avskaffats. Jag är helt övertygad att de människor som arbetade i UHÄ i huvudsak nu arbetar vid VHS, Kanslersämbetet. Jag kan inte förstå annat än att man väl har tagit vara på den kompetens som fanns inom UHÄ. Det har fått till följd att det ansvar som högskolorna själva nu skall ta har gjorts väldigt tydligt. Tidigare har det alltid funnits någon på UHÄ som man kunde ringa till för att få besked om hur man skulle göra. Nu måste man faktiskt tänka själv och ta det ansvar som följer av den nya högskolelagen och högskoleförordningen. Sedan finns det ett antal nya myndigheter som har ersatt vissa delar av UHÄ och där man kan få visst stöd och råd, t.ex. VHS.
Fru talman! Jag ser fram emot den ideologiska debatt vi skall ha med anledning av proposition 177. Jag ser fram emot att få höra Margitta Edgren vittna hur dräktig regeringens högskolepolitik är med liberal ideologi.
Fru talman! Jag skall med glädje ställa upp för den. Det finns självfallet inslag i högskolepolitiken som kanske hade sett annorlunda ut om Folkpartiet liberalerna hade fått bestämma helt självt. I vissa avseenden är det en kompromiss. Politik är ju något annat än att bara prata, tycka och markera. Politik innebär ju att man också tvingas hantera en massa ärenden som man kanske aldrig hade tänkt sig, i alla fall inte på det sätt man trott. Politik är att göra det man ibland måste göra. Det är ett svar, Björn Samuelson, så gott som något.
Fru talman! Apropå handikappade studenter talade Margitta Edgren om attityder, och att det gäller att förändra attityder. Det instämmer jag gärna i. Men möjligheten att kunna omfördela pengar innebär praktisk solidaritet, och det påverkar attityder. När det gäller volymen i högskolorna och resurserna att ta emot eleverna, dvs. lärare, lokaler osv., är det självfallet så att man måste klara av det. Men det finns skolor, särskilt mindre och medelstora högskolor, som signalerar att de anser att de har dessa resurser, att de är kapabla att ta emot fler studenter och också vill det. Jag tycker att jag för en stund sedan argumenterade för att dessa skolor, åtminstone just nu, borde få göra det. Frågan om teknisk utbildning är oerhört väsentlig för oss på flera olika sätt med tanke på framtiden. Det gäller att man har tillräckligt rekryteringsunderlag i ungdomar som väljer sådan utbildning, att man skapar möjligheter för vuxna att komplettera sina kunskaper på Komvux för att kunna söka tekniska utbildningar och att man har rätt attyder till naturvetenskaplig och teknisk utbildning från barnsben. Från socialdemokratiskt håll har vi efterfrågat just en strategi för att kunna göra samlade insatser på alla tänkbara nivåer. Det skulle vi vilja se. Vi socialdemokrater tror att det skulle vara bra för riksdagen att få diskutera frågan om rekryteringen till teknisk och naturvetenskaplig utbildning utifrån ett samlat dokument. Då faller också frågorna om högre teknisk utbildning bättre på plats. Flera gånger har Socialdemokraterna, Margitta Edgren, skrivit att det kortsiktiga sättet att lösa problemet med att det finns för få ingenjörer och civilingenjörer är att satsa på dem som i dag har examensrätten. Jag tror att vi skrev om det först, annars var det någon annan som kom på att skriva det. Men det hindrar ju inte att man inför den långsiktiga lösningen av problemen med volym, inriktning, kompetens i högre teknisk utbildning också borde utreda frågan om en ny teknisk högskola. Dessa två saker svär ju inte emot varandra. Vad gäller den yrkestekniska utbildningen anser jag att det är bra att de studenter som sökt och tagits in i år får behålla sin särskilda studiefinansiering. Men problemet är vad man gör sedan. Framför allt undrar jag om det finns någon vilja till att ge signaler om att denna utbildning är värdefull och kan och bör utvecklas. Flera högskolor umgås med sådana planer, men de behöver signaler om att det är bra.
Fru talman! För att börja tala om de handikappade studenterna inom högskolan upprepar jag det jag tidigare sade. Det finns inga signaler från Stockholms universitet, som fick den centrala posten som skulle räcka till eventuellt större investeringar, att pengarna inte räcker. Behovet vad gäller den ekonomiska delen är tillgodosett. Den andra delen i detta komplex är att man slutar se handikappade studenter som problem till att se dem som möjligheter. Tanken att det är bra för högskolan att vara tvungen att visa att man faktiskt inte är en organisation enbart för fullt friska, kapabla människor som har alla sina sinnen i fullt behåll, dvs. att de kan se, höra och gå själva, är bra. Det är bra att ungdomar med olika kapacitet blandas. Den attitydfrågan är mycket väsentligare än frågan om pengarna. Dessutom är inte pengarna slut. Pengarna är dessutom inte huvudsaken i denna fråga. Vad gäller strategin för rekrytering verkar vi vara överens om att den framtida möjligheten till en rekrytering är att rekrytera flickor. Där finns potentialen, både när det gäller antal och när det gäller kapacitet. I dag renskrapas beståndet av pojkar. De tas in på så låga betyg som 1,9, enligt den gamla betygsskalan, till teknisk högskola. Det kan inte vara vettigt om man samtidigt låter flickor som har 4,0, 4,3 osv. rinna mellan fingrarna. Man har inte ens försökt få dessa flickor intresserade av den utbildning som finns inom de tekniska yrkena. Eftersom vi på lång sikt kommer att få brist på studenter är det väl viktigt att försöka berätta detta för flickorna, så att de söker sig till linjer som leder till teknisk utbildning och inte automatiskt, som första alternativ i alla lägen, söker sig till de traditionella kvinnliga områdena, dvs. utbildning och vård.
Fru talman! Låt mig återkomma till frågan om rekryteringsstrategin. Jag instämmer gärna i att vi bör hitta olika modeller för att få flickor att söka sig till teknisk utbildning. Problemet är dock allmänt. Det gäller icke blott att flickor inte söker; det gör inte pojkar heller. På en del tekniskt inriktade program, exempelvis industriprogrammet, är det förfärligt svårt att fylla kursplatserna. Det är varken pojkar eller flickor som söker. Men det behövs ungdomar med denna kunskapsbakgrund från gymnasieskolan. Därför vill jag lyfta fram dessa saker och säga att vi självfallet behöver agitera för flickor som söker. Jag vill se fyllda klasser med flickor i bl.a. matematiskt och naturvetenskapligt program samt industriprogram. Men vi behöver över huvud taget fler ungdomar med denna bakgrund. Och vi har inte fått någon sådan strategi. Visserligen har vi litet arbete hit och dit med Agenda 2000, men någon samlad strategi som underlag för en diskussion i kammaren, fru talman, har vi inte fått.
Fru talman! Jag kan egentligen inte förstå den litet nedlåtande attityden från socialdemokraterna gentemot arbetet med Agenda 2000. Litet av det kunde spåras i Berit Löfstedts tonläge. Det är en fantastisk möjlighet för många organisationer på olika nivåer i Sverige att försöka konkretisera och tänka igenom hur framtiden kommer att gestalta sig sett ur deras perspektiv. Allt detta är en del i att försöka samla ihop en strategi inför framtiden. Jag säger inte -- det gör säkert inte utbildningsminister Per Unckel heller -- att detta är hela sanningen. Men det är en stor del när det gäller möjligheten att samla oss till en strategi för framtiden. I den strategin har YTH en plats, och den skall också användas. Vuxna som har viss träning i att vara ute i arbetslivet, men som saknar de allra nyaste kunskaperna eller som, i detta samhälle med ett oavbrutet lärande, behöver lära om, skall självfallet också kunna söka sig till högskolan. Det skall finnas ett utrymme för dem. Finansieringen för det har i dag debatterats i denna kammare. Det har sagts att de inte skall särbehandlas, vilket är en viss strategi. Om det sedan visar sig att detta inte håller är det mycket möjligt att man får söka sig en annan väg att gå. Men det faktum att YTH är uppskattat och skall finnas och utvecklas är vi helt säkra på.

Fru talman! Redan i den s.k. U 68 framhölls att en utbyggnad av högskoleutbildning på ett större antal orter borde bidra till en socialt och geografiskt jämnare rekrytering till högre utbildning. De socialdemokratiska regeringarna drog därefter upp riktlinjerna för en fortsatt utbyggnad av högskoleutbildning utanför universitetsorterna. För många människor är närheten till utbildningstillfällen en förutsättning för att återkommande utbildning skall kunna bli verklighet. Centerpartiet har i många år också drivit de mindre och medelstora högskolornas sak. I en partimotion 1987 krävde Centern en strukturplan för högskolans långsiktiga planering. De små och medelstora högskolorna får inte bli ett slags college-skolor, helt inriktade på korta utbildningar inom teknik, ekonomi och vård, hette det bl.a. i den motionen. Senare har Centern också, liksom Socialdemokraterna, pläderat för att de mindre och medelstora högskolorna skulle förses med fasta forskningsresurser, bl.a. i syfte att förstärka forskning av betydelse för den regionala utvecklingen. Samma år som Centern för första gången framförde detta krav om fasta forskningsresurser, krävde Moderaterna i en motion precis motsatsen, nämligen att de mindre och medelstora högskolorna inte skulle ansvara för forskning, utan mera utvecklas till att bli regionalt betydelsefulla anordnare av yrkesinriktad högskoleutbildning, som borde vara riksrekryterad. Johansson för något år sedan av regeringen utsågs till chef för AMU har partiets stämma i debatten till förmån för de mindre och medelstora högskolorna mer eller mindre tystnat.

Detta är djupt beklagligt. Det genomsyrar också det betänkande som vi nu diskuterar att man inte längre är intresserad av att driva de här frågorna fram till fasta forskningsresurser, vilket är mycket viktigt om vi skall kunna upprätthålla kompetensen och likvärdigheten, när det gäller både grundutbildning och forskning på de mindre och medelstora högskolorna. Samtidigt som Centern intar denna passiva hållning gentemot de mindre och medelstora högskolorna i allmänhet, gör man gemensam sak med övriga borgerliga partier och ställer sig bakom en särbehandling av två stiftelsehögskolor. Det är inte så, som Margitta Edgren beskriver det, att det är en skillnad i grundsyn. Det må vara att det till viss del kan vara en skillnad i grundsyn, men det här handlar om att studenterna på alla högskolor skall ha samma möjligheter, att det skall finnas insyn och att offentlighetsprincipen skall gälla fullt ut. Det är alltså särbehandlingen som vi reagerar mot, inte mot formen i sig -- den finns på andra håll. Stiftelser är ett mycket ålderdomligt begrepp, och stiftelselagstiftningen är ålderdomlig, även om den i viss mån har moderniserats. Handelshögskolan i Stockholm föreslås, trots att den har ekonomiskt starka externa finansiärer, i en statsfinansiellt besvärlig situation, få en anslagshöjning från 27,4 till 51,8 miljoner. Vi tycker att det är en orimlig höjning, bl.a. av de statsfinansiella skäl som jag har åberopat. Vi vill begränsa det nya anslaget till 31,8 miljoner. Handelshögskolan finansieras till ungefär 80 % av privata intressen. Vi tycker att det är okej om man vill vara fristående. Vi har aldrig föreslagit någon annan form för Handelshögskolan, men det är i rättvisans namn rimligt att de externa finansiärerna är med och betalar kalaset. Jag yrkar bifall till reservation 9. Högskolan i Jönköping privatiserades genom att tilldelas 1,7 miljarder ur pensionsfonderna. Man tog alltså pengar från pensionsfonderna. Från vår synpunkt är det ingen innovation. Det är att flytta pengar från konton som redan är ansträngda och att lägga dem på någonting annat. Budskapet den gången, Margitta Edgren -- det har utbildningsministern sagt här i kammaren -- var att avkastningen på medlen, genom aktiv börshandel, skulle räcka för att bygga upp fasta forskningsresurser. Nu säger regeringen att pengarna inte räcker. Det räckte alltså inte med 1,7 miljarder i pensionspengar och inte med avkastningen, och tydligen har aktiviteten på börsen inte varit tillräckligt hög. Nu är det alltså skattepengar -- som det enligt uppgift på andra områden är brist på -- som skall täcka upp de här förstärkningarna. Man får ju inte bara forskning utan också inredningsoch utrustningsbidrag för det här ändamålet. Vi tycker att detta är en orimlig särbehandling, bl.a. mot bakgrund av att andra mindre och medelstora högskolor har förvägrats fasta forskningsresurser. Det är denna motsägelse, denna särbehandling, som vi reagerar mot, inte någonting annat. Regeringen klarar alltså inte sina tidigare åtaganden och löften. Så sent som förra året skulle regeringen, efter en kompromiss som vi åstadkommit, återkomma med klart öronmärkta fasta forskningsresurser. Man gjorde inte detta, men anser ändå att det för det speciella ändamålet Jönköping plötsligt finns inte bara börs och pensionspengar utan också skattemedel. Det är någonting som Margitta Edgren får förklara närmare. Jag yrkar bifall till reservation 10. Kvinnoforskning är en oerhört angelägen men hittills i alltför hög grad försummad del av forskningspolitiken. Vi tycker därför att motiven för att anvisa ytterligare 3 miljoner till fora för kvinnliga forskare är mycket starka. Vi är minst sagt förvånade över att utskottsmajoriteten, med Margitta Edgren, som i andra sammanhang är en stark förespråkare för ökad satsning på kvinnoforskning, kan gå emot denna rimliga begäran. Jag yrkar bifall till reservation 12. Fru talman! Låt mig slutligen något få kommentera reservation 15, i vilken vi uttrycker våra betänkligheter mot att regeringen kräver att få disponera en så stor summa som 222 miljoner kronor, utan att närmare redogöra för hur de medlen skall användas. Vår kritik mot den allt starkare politiseringen av utbildningspolitiken, med avlövning av opartiska ämbetsverk och med ökad betoning på mer eller mindre summariska beredningsarbeten inom Utbildningsdepartementets tillknäppta domäner, har fått ytterligare tyngd. Det vi säger i vår kritik, i vår motion och i vår reservation har vi nu fått belägg för -- i dessa yttersta dagar, skulle jag vilja säga -- när regeringen i tilläggsproposition begär en anslagsökning på 20 miljarder kronor för att få täckning för anslag som har överskridits med hela 43 %. Detta är bara ytterligare en bekräftelse på att vår kritik är befogad. Det bör alltså ges regeringen till känna att vi kräver att man talar om vart olika pengar och olika medel går. Tidigare i eftermiddags under frågestunden sade finansministern att detta bara var ett smärre övertramp. Delar utskottsmajoriteten och Margitta Edgren uppfattningen att det inte har någon betydelse att man inte specificerar medel och att det inte har någon betydelse att man överskrider anslag med 43 %?

Fru talman! Jag skall ta en sak i sänder. Vi fick ett svar från departementet med förklaringar som vi ansåg oss vara nöjda med. Det fanns en mycket noggrann uppdelning av hur anslaget skulle användas. Socialdemokraterna var inte nöjda med dessa förklaringar, men det är deras problem. När det gäller det överskridande som vi i dag har behandlat har ni fått som ni har velat. Jag förstår inte varför Bengt Silfverstrand hackar på mig nu. Utskottet har i dag sagt att det finns förklaringar. I den övergång från det gamla systemet till rambudgettekniken måste man självfallet nollställa. En av förklaringarna är att man har vant sig vid detta underskott och att det har vuxit under hela 80-talet. Till det kommer att vi självfallet inte kan vara nöjda med detta. Jag kommer ihåg att Lena Hjelm-Wallén sade det. Vi skall naturligtvis även i vår reservation skriva om att vi kräver ordning och reda i de ekonomiska redovisningarna. Bengt Silfverstrand hackade på Centern. Jag är ledsen över att Marianne Jönsson inte är här, men jag kan ändå säga att de mindre och medelstora högskolorna under den borgerliga regeringens år har fått rejält med pengar. De har bl.a. fått pengar till forskningsstödjande åtgärder, nätverk och samarbete med näringslivet. De har fått ett engångsbelopp genom regionalpropositionen, och det var tänkt att de skulle få avkastning av de nya stiftelserna. Det handlar alltså om nästan 400 Detta skall jämföras med de tre tidigare budgetåren när högskolorna tillsammans fick 30 miljoner. Bengt Silfverstrand tar munnen väl full när det gäller detta. Silfverstrand med detta ha sagt att Socialdemokraterna är för fasta forskningsresurser till samtliga högskolor? Hur skall det i så fall hanteras praktiskt, kvalitetsmässigt, organisatoriskt och ekonomiskt? Jag tycker att man skall ta ett steg i taget. Antalet kompetenta lärare skall öka allteftersom kompetensen ökas. Då får man en utveckling. Det visar inte minst de magisterexamensrättigheter som flera av högskolorna har fått efter ansökan. Det är en väg att gå. Socialdemokraterna säger att de är beredda att ge fasta forskningsresurser till alla nya regionala högskolor. Det tror inte jag på.
Fru talman! Margitta Edgren säger att hon är nöjd med redovisningen. Det förutsätter att den som redovisar talar om vad som gäller och inte säger någonting annat. Det håller inte att skylla stora överskridanden på en övergång till ett nytt budgetsystem. Det handlar faktiskt om en organisationsförändring med en nedläggning av ett ämbetsverk. Det kan i och för sig diskuteras. Vi var också positiva till effektiviseringar, men det har lett till ökade kostnader. Uppgifter som tidigare sköttes på ett opartiskt sätt och ett beredningsarbete som alla tidigare hade insyn i sköts i dag i departementet till mycket höga informationskostnader. Det är mycket övertidsarbete och enorma konsultinsatser. Jag kan för att ge tyngd åt denna kritik, Margitta Edgren, berätta vad OECD på hösten 1992 sade om organisationsförändringen. Man ifrågasatte avvecklingen av UHÄ. OECD såg bl.a. bakom denna avveckling en strävan från regeringens sida att centralisera vissa beslutsfunktioner till Denna centralisering måste väl ändå strida mot en liberal grundsyn, Margitta Edgren? Jag svarar gärna på frågan om vad vi menar med fasta forskningsresurser. Självfallet drar vi inte alla över en kam, och vi vill inte i ett enda svep ge samtliga högskolor fasta forskningsresurser. Det framgår klart och tydligt av våra motioner hur vi vill bygga upp detta system. Först och främst vill vi att regeringen och den nuvarande riksdagsmajoriteten skall leva upp till det som vi kom överens om i fjol, nämligen att man skall öronmärka pengar till fasta forskningsresurser -- det är ett ganska blygsamt krav, Margitta Edgren. Sedan handlar det om att successivt hitta former för att bygga upp en organisation. Vi har klart och tydligt sagt att det inte är lämpligt att högskolestyrelsen gör detta. Det är heller inte bra att ha kvar dagens system. Det är oerhört stelbent och gör det svårt att få ytterligare resurser till högskolorna. Att det fungerar är högskolan i Jönköping ett bevis på. Margitta Edgren menar väl inte att högskolan i Jönköping är den enda som skall ha fasta forskningsresurser och att de andra inte klarar uppgiften? Högskolan i Jönköping är ju liten, och den har inte de rätta förutsättningarna. Detta tarvar verkligen en kommentar.
Fru talman! Jag bad om en nöjaktig förklaring till det som reservation 15 handlar om. När det gäller OECD:s uttalande om centralisering vill jag säga att vi inte har centraliserat. Vi har decentraliserat en stor del av ansvaret och befogenheterna till högskolorna själva. Från många håll har det vittnats om att det har inneburit en vitalisering, ett engagemang, en omstrukturering och ett arbete som såväl studenter som lärare och administratörer har deltagit i, inte minst på de nya högskolorna. Detta har varit någonting helt nytt. Detta är inte en centralisering, men varje decentralisering av detta slag kräver också att man centralt håller i vissa saker oerhört hårt. Annars glider hela systemet ur händerna. Man har decentraliserat, men vissa funktioner behålls centralt. Det finns funktioner som måste finnas centralt. Genom Kanslersämbetets vidgade betydelse har frågan om kvalitén kommit att bli något som man vill hålla hårt i på centralt håll. Bengt Silfverstrands anförande förvånade mig mycket. Jag har faktiskt uppfattat att ni liksom vi har haft en realistisk inställning till fasta forskningsresurser på de nya högskolorna. Med ökad kompetens skall högskolorna successivt få mer möjligheter att bedriva forskning med eget ansvar. Jag har uppfattat det så, men jag uppfattade inte att Bengt Silfverstrand sade så här i kväll. Man forskar på de nya högskolorna. Det är bara det att man är knuten till en fakultet vid ett universitet. Men forskning bedrivs, som sagt. På många håll är den också mycket bra. Högskolan i Jönköping är en nagel i ögat. Jag tycker att vi skall se positivt på den högskolan. Det är en liten högskola mitt i Småland som har bestämt sig för att göra någonting annat än vad alla andra tycker. Man går mot strömmen, medan andra säger att det inte kommer att fungera. Högskolan i Jönköping kommer att klara av detta. I ett övergångsskede har högskolan fått ett engångsbelopp på 10 miljoner så att den kan bli tillräckligt utrustad för att bygga en forskarorganisation. Det kan inte vara så upprörande att man går i taket. Det är rättvist att denna kämpande lilla högskola nu får möjlighet att visa att den klarar av detta.
Fru talman! Nej, Margitta Edgren, det är inte på något sätt upprörande. Den beteckningen har vi aldrig använt. Jag har ställt en rak fråga till Margitta Edgren. Jag har frågat varför Jönköping skulle få fasta forskningsresurser, samtidigt som t.ex. Luleå har blivit förnekad resurser. Vi har också framställt krav i motioner om ökade anslag till forskning i Luleå som den borgerliga riksdagsmajoriteten har yrkat avslag på. Vi kräver, Margitta Edgren, likvärdig behandling. Det är det enda vi har krävt. Ingenting annat. Med andra ord är Jönköping inte på något sätt en nagel i ögat. Men även andra högskolor är också kvalificerade. En näraliggande högskola som har byggt upp en kvalificerad ekonomisk utbildning har inte fått samma möjligheter. Regeringen bedriver alltså en orättfärdig politik på området. Vidare var det frågan om decentralisering. Det är ingenting som introducerades med tillkomsten av fyrpartiregeringen. Låt mig bara erinra om vissa utredningar, Grundbulten m.m. Det var vidare förslagen om en förenklad högskolelag och högskoleförordning. Initiativen till förslagen kom från den socialdemokratiska regeringen. På de punkterna är vi överens. Det är väl rimligt att vi kritiserar konkreta exempel när vi ser vad en alltför hafsig, snabb, oövervägd och oplanerad avveckling av centrala ämbetsverk leder till -- även när en aktad internationell organisation bekräftar att det inte var så genomtänkt. När slöseriets politiska ekonomi på detta sätt har drabbat Utbildningsdepartementet, måste vi från utskottets sida reagera. Det borde vi vara överens om. Jag vill till sist ställa en fråga på ett annat område till Margitta Edgren för att få en kommentar och en precisering. Jag tycker att det är positivt att vi enades om att de tre nationella mindre forskningsanläggningarna skulle få sina pengar. Vi är tacksamma för att det socialdemokratiska förslaget har lett till att de tre berörda forskningslaboratorierna skall få fortsätta att arbeta i oförminskad omfattning även efter den 1 juni 1994. Vi beställde förslag i kompletteringspropositionen. Nu säger regeringen att det har i särskild ordning anvisats erforderliga medel till nationella anläggningar för budgetåret 1994/95. Det är viktigt att få veta när beskedet kommer och vidare om det kommer att bli tillräckliga medel för att fortsätta i oförminskad omfattning?

Fru talman! Låt oss stimulera tekniskt intresse. Låt oss stimulera tekniska studier. Låt oss inrätta en ny sjätte teknisk högskola i Västerås. Detta är en önskan från oss socialdemokrater i Västmanland. Idéerna om en utredning kring en nyetablering finns också i den socialdemokratiska partimotionen. I Västerås finns lokaler tillgängliga. De kan förhyras med i stort sett sex månaders varsel. De ligger inte långt från de byggnader som håller på att uppföras för Mälardalens högskola. En högskola skulle ge stimulans och engagemang, och jag tror att Sverige behöver denna nya högskola. Vidare var det frågan om innehållet. Västerås ligger ju i det geografiska centret av Mälardalen. Här finns kommunikationer. Här finns internationell teknisk industri. Här finns, som jag nämnde tidigare, intresse och engagemang. Men då frågar någon om det finns studenter. Jag skulle vilja vända på frågan. Inte får vi stimulans från den sittande regeringen. Vi upplever tvärtom att tekniska studier motverkas. Det var nedslående att läsa brevet från de studerande på den yrkestekniska utbildningen. Där framgår det att de anser att om deras möjligheter till studier slopas på grund av det dråpslag som skall ''klubbas'' igenom enligt SfU:s betänkande 13, kommer 90 % av de studerande att lämna utbildningen. Det är inget besked som möts med glädje av industrin i Västerås med omnejd. engagerar 25 000 studenter. Reftec skriver till oss med anledning av regeringens proposition om studiemedel: ''Sammantaget riskerar förslaget att minska gymnasieelevernas vilja att söka sig till högre teknisk utbildning.'' Reftec förklarar att ''studenter undviker svåra utbildningar för att minska sitt ekonomiska risktagande''. Vi vill inte att det tekniska studieintresset skall förhindras. Vi vill inrätta en sjätte teknisk högskola i Västerås. Men dessutom vill vi ge möjligheter till att stimulera det tekniska intresset tidigt. I en vändande konjunktur kommer näringslivet att efterfråga välutbildade tekniker. Om det skall komma fler kvinnor i en framtid till denna bransch, måste intresseväckande åtgärder för flickor tas fram redan i förskoleåldern. Då kommer jag över till frågan om möjlighet till examinationsrätt för en barn och ungdomspedagogisk utbildning vid Mälardalens högskola. Vi skulle gärna se att Mälardalens högskola utbildade barnomsorgspersonal med kompetens att stimulera och utveckla barns tekniska intresse. Barn och ungdomar behöver nya upplevelser för att bli motiverade för tekniska studier. Det känns litet märkligt att lyssna till diskussionen om decentralisering eller centralisering. Margitta Edgren säger att decentralisering har vitaliserat. Ja, visst kan det vara så att i vissa delar har detta stimulerat diskussionerna i högskolestyrelserna till att finna nya idéer. Men det känns också märkligt med en nedlagd utbildning när det samtidigt finns en så oerhört stor efterfrågan på fortbildning. Barnoch ungdomspedagogiska institutionen vid Mälardalens högskola skulle kunna ställa sin personal till förfogande och utbilda barnomsorgspersonal i nya idéer, nytänkande och nya organisationsformer samtidigt som barnomsorgen utvecklas. Visst förstår jag också att vi inte kan utbilda studenter till arbetslöshet. Visst är det en annan politisk fråga att diskutera vilka möjligheter inom barnomsorgen det skall finnas i Mälardalen. Men nu finns det inte någon tillgång till fortbildning eller utbildning på barnomsorgsområdet. Vi har inga möjligheter att ta till vara det inarbetade samarbete mellan teknisk utbildning och barn och ungdomspedagogisk utbildning som finns i dag vid Nya lokaler byggs på Gåsmyrevreten. Men nu måste vi i högskolestyrelsen finna andra vägar, andra saker att placera in i de lokaler som var tänkta att använda för att utvidga och vidareutveckla det tekniska intresset för barn på det barn och ungdomspedagogiska området. Inrätta en sjätte teknisk högskola i Västerås, men ge också Mälardalens högskola rätt att utfärda barn och ungdomspedagogisk examina. Gör det för framtiden. Gör det för det tekniska intresset, men gör det för en bra framtida utveckling av barnomsorgen.

Fru talman! Jag kommer som skattepolitiker som delvis objuden gäst till utbildningsutskottets debatt. Jag är något av en katt bland hermelinerna. Då får man vara extra artig. Jag jobbar mestadels med ekonomiska frågor och vill säga till er i utbildningsutskottet att det egentligen är ni som är den viktigaste delen i ekonomin: Tillväxtsverige. All ekonomisk forskning är överens om att det inte finns någon viktigare enskild åtgärd för att skapa produktivitet och uthållig tillväxt än utbildning. Därför är utbildningsutskottet ett tillväxtutskott. Därför är det kanske bra att vi lägger oss i varandras utskottsdebatter. Kanske vi som arbetar med ekonomi och skatter och ni som arbetar med utbildning borde delta i socialförsäkringsutskottets debatt när man planerar att skära ned utbildningsbidragen. Det kommer ju att skada tillväxten för de yrkestekniska utbildningarna. Det är mycket allvarligt. Naturligtvis är det enklaste sättet att stärka produktiviteten att ge utbildning till dem som redan står i produktionen. Det är just kärnan i YTH. Det är viktigt att stärka produktiviteten i det här landet, särskilt på de områden som är sämst ställda. Ett sådant område, en industrikrisregion, finns i Västsverige, i det s.k. fyrstadsområdet. Där är nu arbetslösheten, om vi ser till dem som står utanför arbetsmarknaden, 20 % av arbetskraften. Det är ett orimligt förhållande. Det är en region som har låg andel högskoleutbildade. Där är det viktigt med YTH-utbildning. Det inser ni naturligtvis lika väl som jag. Då gäller det att skapa den. Det finns motioner som går i riktning att bygga ut högskolesatsning på YTH. Fru talman! När det gäller mom. 69 vill jag yrka bifall till motionen UB702 och därmed till UB614. Under mom. 70 vill jag yrka bifall till UB644 och därmed till UB728. Detta är motioner som kommer att skapa det vi är överens om behövs. Nu har ni i utskottsmajoriteten inte kunnat gå så långt ännu, men det kommer att gå i den riktning jag har talat om. Ni vet att det måste gå i den riktningen. Ni har skrivit i ert betänkande att det finns problem. Ni skriver på sid.44 att man inte behöver fatta några särskilda beslut. Högskolan i fyrstadsområdet kan ju komma in med en ansökan. Ja, det kan den. Denna ansökan skall då regeringen behandla. Då är det värdefullt om riksdagen ställer upp bakom högskolan, för då vet högskolan att den snabbt skall komma in med ansökan och att man har riksdagen i ryggen, och då kommer ansökan också att tillstyrkas. Margitta Edgren har talat om att man skall utveckla YTH, och då är det naturligt att ställa sig bakom dessa motioner. Margitta Edgren säger tillsammans med utskottets majoritet också att vad som fordras mer än ett tillstånd är att det kan inrymmas inom medelsramen. Just det! Det skall rymmas under taket. Men, Margitta Edgren, ibland måste tak höjas. Det har denna kammare fått bevis på. Här har man höjt tak för att det har varit nödvändigt. På samma sätt måste man höja taket för denna högskola. Annars klarar sig inte den regionen. Margitta Edgren, ett statsråd sade nyligen till mig i en debatt att hela Sverige inte får bli som Uddevalla. Nej, det får det inte bli. Därför måste vi ta itu med problemen. Om man nu på regeringssidan begriper att problemen är så djupa, då måste ni utbildningspolitiker satsa på produktivitet och tillväxt med utbildningssatsningar. Därför bör ni i utskottet och kammaren i övrigt ta fasta på motionen UB644 som säger att vi skall höja taket för högskolan i fyrstadsområdet så att den kan klara av YTH. Det är ingen idé att komma in med en ansökan om det inte finns medel för att fullfölja satsningen. Det finns i denna motion en idé om att omfördela medel mellan högskolorna, eller att ta medel ur löntagarfonderna. Jag har tidigare för mitt partis räkning sagt att löntagarfondspengarna helst borde in i pensionssystemet, men det är inte operativt. Ni från regeringssidan är ju inne på att använda pengarna till utbildning. Varför då inte använda den resursen för att skapa det som krävs? Det är svårt att argumentera mot detta. Jag förväntar mig inte att få motargument i dag, men jag förväntar mig handling. Det finns telefoner och personkontakter mellan ledande utbildningspolitiker och regeringskansliet. Jag förväntar mig framför allt det resultatet att ansökan kommer in och att man vet att man kommer att få de resurser som krävs. Det behövs, Margitta Edgren, och vi är ju överens i sak om satsningens nödvändighet och att det finns pengar till detta om viljan finns. Den finns väl, får jag förutsätta. Jag begär inte mer än så i dag. Vi borde väl gemensamt kunna verka för att förverkliga det nödvändiga.

Fru talman! Eftersom jag tidigare klantade mig och glömde en sak jag hade tänkt säga vill jag kort tillägga det här. Det gäller tre smålaboratorier: det miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå samt laboratorierna för keramisk forskning, och för vedanatomi och dendrokronologi i Lund. Dessa tre är bedömda som nationella resurser. Vi är i utskottet överens om att de därmed också skall finansieras nationellt. Vi skrev i betänkandet att vi förväntade oss pengar till dessa i kompletteringspropositionen. I tisdags läste vi den och fann att de inte finns med. Vi har bett om en förklaring, som jag vill föra vidare till kammren. Det handlar om att man enligt de regler som finns inte kan ta upp anslag som gäller nästa budgetår i en kompletteringsproposition. Därför är saken inte med. Men det finns en liten anmärkning om att detta kommer att finansieras i särskild ordning. Jag har i dag av departementet fått bekräftelse på att det kommer ett särskilt regeringsbeslut om detta, så att dessa laboratorier får medel till sin fortsatta verksamhet. Eftersom pengarna tar slut den sista juni så kommer ett beslut i god tid innan dess, i enlighet med vad utskottet i all enighet har beställt.

Fru talman! Jag skall be att få yrka bifall också till reservation 15, vilket jag tidigare förbisåg. Sedan vill jag understryka det Margitta Edgren sagt om de nationella anläggningarna. De är oerhört betydelsefulla. Jag har svårt att förstå regeringens motivering för att inte kunna åstadkomma ett sådant anslag i kompletteringspropositionen, där det ju finns nya anslag på andra områden. Men om jag tolkade Margitta Edgren rätt innebär det sagda i alla fall att regeringen kommer med ett särskilt beslut innan halvårsskiftet. Jag måste tolka det så att man i god tid får ett besked att man kan fortsätta verksamheten efter den 1 juli. Det är nämligen så att pengarna räcker, som Margitta Edgren vet, bara till den sista juni. Eftersom kostnaderna i allt väsentligt är löner så måste beskedet vara att verksamheten kan fortsätta i samma omfattning som tidigare. På den punkten tycker jag man svävar på målet i kompletteringspropositionen, men jag tolkade Margitta Edgrens besked som ett ja.